Herr talman! I min motion 1977/78:425 har jag påtalat att vissa inkallelser till värnpliktstjänstgöring sker vid en tidpunkt på året som sammanfaller med skolornas avslutningstid. De som berörs av detta är värnpliktiga uttagna till plutonbefälsutbildning inom armén. De övriga vapenslagen berörs icke. Förra året skedde inryckningen för denna kategori den 5 juni, medan skolorna slutar den 9 juni. Med andra ord i år hinner den värnpliktige rycka in och utrustas samt deltaga i utbildningen någon eller några dagar innan hemresa för att deltaga i skolavslutningen sker. Som utskottet påpekat har chefen för armén år 1975 föreskrivit att förbandscheferna skall frilägga utbildningsdag för att möjliggöra deltagande i samband med skolavslutning. Detta fungerar bra, och jag har inga anmärkningar mot förbandscheferna. Det hela fungerar även bra om den värnpliktige bor i närheten av det regemente till vilket han inkallats. Däremot blir situationen svårare för den värnpliktige som blir inkallad till ett regemente beläget långt från hemorten. Då kan den inkallade från t.ex. Stockholmsområdet få resa den långa vägen till Boden för att vara vid militärförbandet någon eller några dagar innan vederbörande återvänder den långa vägen hem för att vara med om skolavslutningen. Efter skolavslutningsfesten — eller som man brukar säga studentskivan — är det så dags för den värnpliktige att återvända till det långt bort belägna militärförbandet. Det här kan tyckas vara en fråga av underordnad betydelse för riksdagen, men den är av stor betydelse för den enskilda människan som kommer i denna situation. Allmänhetens uppfattning är att det bör kunna göras en tidsmässig samordning av skolavslutningen och inryckningen till värnpliktsutbildning. Samtidigt vill jag påpeka att på grund av den relativt korta utbildningstiden är varje dag av stor betydelse för den värnpliktige. I försvarsutskottet var jag med och diskuterade frågan då ärendet behandlades första gången. Mina utskottskamrater har givit mig uppfatt ningen att det inte går att göra någonting åt den i motionen väckta frågan. Därför har jag kapitulerat redan i utskottet och har, herr talman, inget yrkande. Detta innebär emellertid inte att jag helt har givit upp; jag tycker nämligen att frågan på sikt bör kunna lösas. Nästa fråga måste då bli: Kan skolöverstyrelsen uppmanas att utfärda rekommendationer till kommunernas skolstyrelser att samordna gymnasiernas och motsvarande skolors avslutning med inryckningen i den militära utbildningen? Till den frågan återkommer jag en annan gång och har som sagt för dagen inget yrkande.

Herr talman! Eftersom Bertil Dahlén inte hade något yrkande kan jag fatta mig kort. Jag skall därför genast be att få yrka bifall till utskottets hemställan. Det finns naturligtvis enskilda personer som kommer i kläm när inryckningsdagen till värnpliktstjänstgöring kolliderar med skolans avslutning. Bertil Dahlén har pekat på att det särskilt gäller de plutonsbefälsuttagna värnpliktiga vid armén. q Skolstyrelsen i varje kommun bestämmer när skolan skall börja och sluta. Tidpunkterna kan alltså variera från kommun till kommun. Frågan är därför mer komplicerad än Bertil Dahlén ville göra gällande. Det går inte att göra något åt detta problem, sade Bertil Dahlén, möjligen kan en rekommendation från skolöverstyrelsen leda till en bättre samordning. Jag tror emellertid att det från värnpliktsmyndigheternas sida finns en strävan att komma till rätta med detta problem. Chefen för armén har också föreskrivit att förbandscheferna skall möjliggöra deltagande vid skolavslutning. I år kommer det, som Bertil Dahlén sade, att skilja fyra fem dagar mellan inryckning och skolavslutning, men i allmänhet rör det sig om en vecka. Här är det fråga om ett ”dragspel”. Vi har en senare inryckning av gruppbefälsvärnpliktiga och vidare inryckningen av den stora kontingenten värnpliktiga. Tiden för utryckning bestäms naturligtvis också av tiden för inryckningen. Utskottet har så klart uttalat att tidpunkten för inryckningen till militär grundutbildning bör bestämmas med beaktande av när gymnasieskolorna normalt upphör med undervisningen, att jag tror att problemet kommer att lösas.
Herr talman! Det sista som Karl-Erik Svartberg sade tyckte jag lät mycket bra. Som jag nämnde skilde det förra året 12 dagar. I år skiljer det 4 dagar. Kan jag tolka det som ett resultat av någon strävan att minska på klyftan mellan skolavslutning och militärinkallelse är jag mycket nöjd. Om inte annat hoppas jag att det förhållandet att jag tagit upp denna fråga i riksdagen skall få de militära myndigheterna att tänka på den här saken. Jag tror nämligen att man med litet god vilja skulle kunna ordna det här. Som jag sade tidigare är detta ett mycket litet problem för riksdagen, men i vissa lägen kan det vara ett mycket stort problem för den enskilda människan, som kanske måste färdas sträckan Stockholm-Boden och vara där en dag för att då åter färdas till Stockholm och sedan tillbaka till Boden igen. Den människan som tvingas göra det kan ju inte tro att det finns någon riktig samordning i det här samhället. Jag har alltså inget yrkande, men det är min förhoppning att den här saken skall ordnas så snart som möjligt.
Herr talman! Jag delar Bertil Dahléns uppfattning att detta kan vara ett problem för enskilda värnpliktiga, men inryckningstiden kan vara ett problem även för andra värnpliktiga än de studerande. Det är detta vi bör ha klart för oss — det här är ingen fråga som gäller speciellt för de studerande. Men låt mig ta fasta på den jämkning som Bertil Dahlén var inne på. Förra året var skillnaden 12 dagar. I år har försvaret jämkat 5 dagar och skolan 3. Gör man en sådan jämkning även nästa år, är vi ju framme.

Herr talman! I sitt betänkande nr 17 behandlar försvarsutskottet en motion angående lokaliseringen av flygvapnets väderskola. Frågan om denna skolas lokalisering är under beredning av försvarets fredsorganisationsutredning. I betänkandet sägs att utskottet har inhämtat att utredningen tillstyrker förflyttning till Ljungbyhed. Detta är inte korrekt.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

Herr talman! Frågan om stöd till idrotten har nu legat länge på kammarens bord. Jag skulle så gärna ha velat säga till idrottens många intressenter att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Tyvärr finns det stor risk för att det beslut som kammaren kommer att fatta blir ett riktigt dåligt beslut för idrottens del. I så fall har den långa väntan inte varit till någon gagn. Jag tvingas konstatera att vi i år har fått politisk strid om anslaget till idrotten och dess organisationer. Det är första gången under 1970-talet. Man kan naturligtvis fråga sig om det beror på att oppositionen i år har hängett sig åt något slags överbudspolitik. Svaret på den frågan måste bli ett bestämt nej. Skälet till socialdemokraternas förslag om ytterligare 5 miljoner till organisationsstöd och ett i förhållande till regeringens förslag förhöjt anslag med 3 miljoner till anläggningsstöd är ett helt annat. Saken är nämligen den att regeringens förslag om en total ökning med ca 11 miljoner innebär en höjning med knappt 8 96 i förhållande till innevarande budgetår. Det svarar dåligt mot den inflationstakt vi har haft. Regeringens förslag innebär alltså en kraftig real försämring av anslaget till idrotten. Vi har från socialdemokratisk sida inte kunnat acceptera detta. I vår motion har vi närmare utvecklat våra motiv, och jag skall kortfattat rekapitulera de väsentligaste. Utskottsmajoritetens betänkande är i sig så knapphändigt att det knappast ger anledning till några som helst kommenterar. Låt mig säga att det finns skäl att påpeka och slå fast, att när riksdagen 1970 på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen antog riktlinjerna för den nya idrottspolitiken rådde stor politisk enighet om nödvändigheten av att kraftigt förbättra idrottens villkor. Under flera år fick också idrottsrörelsen det statsstöd man begärde. Socialdemokratins satsning på idrotten har inneburit att idrottsrörelsen fått möjlighet att bygga ut sin betydelsefulla verksamhet kraftigt. Inte minst har detta möjliggjort en omfattande verksamhet bland de unga, som är av stor betydelse i dagens samhälle. Många ideellt arbetande ledare gör här utomordentliga insatser, som knappast låter sig taxeras i pengar. De är dessutom värdesäkrade, vilket vi bör fästa särskild vikt vid i dessa ohämmade inflationstider. Idrottens värde som en del i den förebyggande hälsovården underströks särskilt vid riksdagsbeslutet om idrottspolitiken 1970. Under senare år har den delen av idrottsrörelsens verksamhetsfält fått en alltmer ökande betydelse, ett förhållande som medfört att stora och tidigare inaktiva grupper av människor engagerats i en regelbunden motionsverksamhet. Här gör inte minst Korporationsidrottsförbundet en stor insats. Det är beklagligt att de borgerliga partierna med sitt ställningstagande i frågan om stödet till idrotten ånyo dokumenterar sin tidigare intagna negativa attityd till folkrörelserna. Jag hade skäl att göra ett liknande påpekande vid kammarens behandling av anslagen till allmänna kulturändamål för några veckor sedan. Medan man från borgerligt håll kompenserar institutioner av olika slag för kostnadsstegringarna, låter man samtidigt folkrörelseorganisationernas anslag urholkas av inflationen. Detta förhållande är lika klart och påtagligt som det är i högsta grad beklagligt. Låt mig, herr talman, få göra ett speciellt påpekande. Fortfarande ägnar sig betydligt fler män än kvinnor åt idrott och motion. Idrottsrörelsen måste aktivt och målmedvetet bryta ner existerande barriärer mellan män och kvinnor, om den skall kunna förverkliga målsättningen idrott åt alla. Man har från Riksidrottsförbundets sida i årets anslagsframställning begärt medel för att kunna inleda realiserandet av sitt nyligen antagna handlingsprogram för den kvinnliga idrotten. Med det klart markerade intresse för jämställdhetsfrågorna som finns på alla håll är det högst märkligt att de borgerliga inte vill medverka till att ge idrotten nödvändiga resurser i sammanhanget. Klart är att om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens och utskottsmajoritetens förslag, så kan inte idrottsrörelsen vare sig fullfölja den planerade satsningen på ungdomen, ledarutbildningen, breddoch motionsidrotten eller insatserna för att få fler kvinnor aktiva. Nej, verksamheten måste i stället skäras ner. Är det verkligen en framsynt och klok politik? Jag frågar talesmannen för utskottet. Som jag ser det finns stora risker för en fortsatt och tilltagande kommersialisering av idrotten, ett förhållande som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Vi framhåller detta i vår motion. Det finns tyvärr alltför många oroande och allvarliga inslag i dagens idrottsutövning, där man kan spåra den ökande kommersialiseringen som en bakomliggande faktor. Vi är medvetna om det besvärliga budgetläget, men vi anser frågan om att ge idrottsrörelsen möjlighet att fullfölja den verksamhet den byggt upp samt att genomföra den planerade satsningen på kvinnoidrotten så viktig, att vi föreslår att anslaget Stöd till idrotten: Organisationsstöd m.m. höjs med 5 milj.kr. utöver regeringens och utskottets förslag. Det tillgodoser inte idrottsrörelsens välgrundade äskanden men innebär en anslagsmässigt någorlunda bevarad realstandard, vilket måste vara ett minimikrav. Enligt regeringens och utskottets förslag minskas anläggningsstödet med 970 000 kr. Observera att detta sker samtidigt som riksdagen genom olika beslut lagt ökade arbetsuppgifter på naturvårdsverket, som skall finansieras med medel ur detta anslag. Det gäller särskilt beslutet om att till naturvårdsverket överföra vård och förvaltning av vandringslederna. Naturvårdsverkets möjligheter att på ett rimligt sätt klara skötseln och förvaltningen av fjällederna är naturligtvis utomordentligt begränsade, om det föreliggande förslaget genomförs. Behoven av en upprustning av befintliga leder och utveckling av anläggningarna är väldokumenterade. Jag har svårt att förstå den borgerliga majoritetens ställningstagande i sammanhanget. Men vi får kanske även den frågan belyst av utskottets företrädare. Naturvårdsverket redovisar vidare i sin anslagsframställning att behovet av ytterligare pengar till anläggningar av olika slag är stort, för att inte säga mycket stort. Naturvårdsverket understryker särskilt att köerna för bidrag till de mindre idrottsanläggningar som uppförs och ägs av idrottsföreningarna blir allt längre. F. n. är väntetiden ca fyra år. I många fall innebär det att idrottsföreningar tvingas uppta banklån till dryga räntekostnader för att klara finansieringen fram till dess bidragen betalas ut. Om kammaren biträder utskottsförslaget kommer dessa förhållanden att ytterligare förvärras. Jag måste tyvärr än en gång notera den folkrörelsenegativa attityd som kulturutskottets borgerliga majoritet intar. Jag vill särskilt peka på att 1977 års riksidrottsmöte starkt framhöll betydelsen av ett ökat anläggningsstöd. Speciellt betonades angelägenheten av ökat stöd till de mindre anläggningarna. Det föreliggande förslaget innebär att anslaget till mindre anläggningar skärs ner under budgetåret 1978/79. Därmed intar de borgerliga en rakt motsatt inställning i förhållande till den samlade idrottsrörelsen. Låt mig avslutningsvis peka på en passus — närmast en fråga — i den socialdemokratiska motionen. Vi ställer oss frågan om det är planerna på olympiska spel i Sverige 1984 och de kostnader det arrangemanget beräknas medföra som har påverkat regeringens syn på idrottsstödet för kommande budgetår. Vi har nu fått regeringens proposition om olympiaden. Där finns en mening, som säger att olympiadens kostnader inte skall påverka stödet till idrottsrörelsen. Det är bra det, men när man redan i år så påtagligt märker att den borgerliga regeringen drar in och skär ner på det reguljära årliga anslaget till idrottsrörelsen är det ju svårt att komma ifrån den fråga som vi ställde i vår gruppmotion. Vi kanske kan få också den frågan något belyst av utskottets företrädare. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Elitidrott skall befrämja och stimulera till idrott, tävlingslekar och motion för de breda folklagren. Så långt kan nog alla vara överens. Men idrotten är en del av vår kultur, och den formas av de förhållanden som samhället erbjuder. Den massrörelse som idrotten är står i dag på klassamhällets grundval. Vi skall inte glömma bort att en del människor i bättre ställning i samhället kan tillgodogöra sig idrott och motion på ett helt annat sätt än flertalet av den svenska befolkningen kan göra. De kan köpa sig klara fördelar. Någon genomarbetad politik och något program för fysisk fostran finns inte i vårt land. Den fysiska fostran ingår inte som en naturlig del i arbetslivet och fritiden. Det som framför allt kännetecknar idrotten i dag är elitidrotten och hurtbullarna. De breda lagren är tyvärr satta på undantag. I och med detta faller även en stor del av motiveringen för elitidrott. Man kan helt enkelt ifrågasätta elitidrottens berättigande. Som idrottsoch motionsälskare är det med delade känslor man tar del av arenaidrotterna, där de kommersiella inslagen dominerar, där idrottsmännen existerar på den kommersiella grunden, där deras villkor inte utgår från en för nationen fastlagd målsättning om elitidrottens roll som stimulans för breddidrott. Det är med olust man följer spelet i idrotten och om idrottsstjär norna. Det är som om en rökridå har lagt sig framför elitidrottens mening och syfte. Den kommersiella ideologi som i dag är förhärskande inom idrotten förstärks genom att företagsledare, statsministrar och massmediajournalister omhuldar denna verksamhet och ställer den i centrum. De bidrar till idoloch karriärskapandet. Ensidigheten i denna framtoning av idrotten gömmer undan det som skall vara den verkliga målsättningen, idrott åt de breda folklagren. Ungdomens möjlighet att utöva idrott, inte bara med sikte på att bli idrottsstjärnor, kvinnornas rätt att kunna bedriva idrott på lika villkor som männen och de handikappades rätt till idrott förhindras av den kommersiella ideologin, storfinansintressena samt statsmakternas och massmedias inställning. Den är i många fall helt obefintlig. Breddidrottens villkor är, sett ur hela samhällets synpunkt, rent ut sagt dåliga. Riksidrottsförbundet har i sitt anslagsäskande för organisationsstöd till idrotten angivit en mycket blygsam målsättning. Man vill behålla verksamheten i nuvarande omfattning, och man har mot den bakgrunden begärt 134 milj.kr. Naturligtvis har regeringen prutat och föreslår 113 850 000 kr. I nominella värden betyder det en viss ökning, men i realiteten är det en minskning, om man beaktar inflationsutvecklingen. När det gäller anläggningsstöd är regeringens njugghet om möjligt än mer anmärkningsvärd. Där föreslås en minskning av statsanslagen i löpande priser med nära 1 milj.kr. Riksidrottsförbundets målsättning är alltför blygsam om det uttalade målet för svensk idrottspolitik, idrott åt alla, skall kunna uppfyllas. Den innebär också att genomförandet av målet om idrott på lika villkor för kvinnor och män fördröjs. Det blygsamma äskandet återspeglar också ett tyst accepterande av att idrotten även fortsättningsvis skall vara underordnad penningstarka privata sponsorer, de storföretag som köper främst elitidrotten för sina syften. Skall idrotten och idrottsrörelsen få bredd, skall den kvinnliga idrotten få det stöd den behöver, skall de handikappades möjligheter till idrottsutövning förbättras, så måste också beroendet av storfinansen brytas. Då måste idrotten få ett väsentligt ökat statligt stöd. Om Riksidrottsförbundets äskande är alltför blygsamt, är regeringens förslag ett rent svek mot idrotten. Regeringen gör idrotten än mer beroende av sponsorerna. Dess politik kommer att tvinga många idrottsledare att lägga ner mer tid på att försöka få den ekonomiska verksamheten att gå ihop. Man kommer kanske att ägna mer tid åt den saken än åt själva idrotten. Regeringen prisger idrotten åt de kommersiella intressena. Den prisger idrotten åt de krafter som utgör ett hot mot idrottens karaktär av folkrörelse. Regeringen motiverar ju sina anslagsprutningar med det rådande ekonomiska läget, men den avslöjar samtidigt vilken sida den väljer. Den väljer att ge pengar åt bolagen, och det får då ske till priset av en verksamhet som skulle ge medborgarna ett rikare liv. Utskottet följer samma linje som regeringen, och i motiveringen till avslag på vpk-motionen står det att anslagsökningarna är av den omfattningen att de är helt uteslutna. Man kan jämföra den miljardrullning till storfinansen som den borgerliga regeringen genomfört med den oerhörda njugghet som idrotten visas. Därmed visas också njugghet mot något som skulle kunna förbättra den svenska folkhälsan. I en situation av tilltagande arbetslöshet och utslagning är regeringspolitiken dubbelt märklig. Behovet av idrottsoch fritidsanläggningar är ju långt ifrån uppfyllt. Såväl byggande av sådana anläggningar som deras underhåll ger ju meningsfulla arbeten. Regeringen vill tydligen inte ordna en sådan här sysselsättning. Arbetarna skall tydligen gå arbetslösa för att stå till förfogande för exportkapitalet, när man behagar använda arbetskraften på nytt. Idrotten motverkar dessutom social utslagning. I många fall fyller den en viktig social funktion. Detta gäller främst breddidrotten, dvs. de många småklubbarna som utgör idrottens bas men som inte stöds av de privata sponsorerna. I ett läge där denna sociala funktion är viktigare än någonsin krymper regeringens stöd till idrotten. Detta är allvarligt med tanke på tendenserna på arbetsmarknaden, där anställningsstopp och naturlig avgång i dag är ungdomens fiende nr 1, eftersom ungdomen görs sysslolös. Idrottens stora betydelse, som i detta läge skulle kunna dämpa effekterna av klassamhällets utslagningsmekanismer, kommer alltså inte att utnyttjas. Det är sålunda politiska beslut som bestämmer idrottens inriktning, eller brist på politiska beslut. Idrotten skall utlämnas till kommersiella intressen och få de resurser som dessa intressen behagar ge idrotten. Därmed kommer också de breda folklagren i skymundan. Detta är ju ett politiskt ställningstagande, men politik i samband med idrott är tabu. Så fort ordet politik nämns i samband med idrott säger alltid någon med fasa att det inte hör ihop. Men til syvende og sidst är det väl ändå så, att de sociala betingelserna och idrotten verkligen hör ihop. När Landskronas fotbollslag i söndags vecklade ut banderollen Rädda varven! inför matchen i Göteborg frågade man sig genast: Är det riktigt med politik i samband med idrott? Spelarna fick naturligtvis förklara varför de demonstrerade för att rädda varven. Den utmärkta Landskronaaktionen visar väl egentligen att idrotten och politiken hör intimt ihop. Men den förhärskande meningen i vårt land är att när storfinansintressena får utnyttja idrotten är det inte politik. Då ställs inte heller några frågor. Men sådana ställs om det i idrottssammanhang förs fram spörsmål som gäller arbetarklassen. Det sägs ibland att de kommersiella inslagen i idrotten inte spelar så stor roll, att de som betalar reklampengar inte ställer några villkor och inte blandar sig i det sportsliga. Men även om någon formell inblandning inte sker, så sker det en ideologisk inblandning. De kommersiella inslagen främjar ju elittänkandet. Pengarna griper också in i det sportsliga.

Därför måste de kommersiella intressena inom idrotten helt brytas. Detta kräver att stat och kommuner gör betydligt större ekonomiska satsningar än nu. Riksidrottsförbundets äskande har skett under förutsättningen att det skall vara ett fortsatt stöd från företagen. Äskandet är därför otillräckligt. Men i nuvarande läge och med nuvarande inriktning har vi inte krävt något mer än just det som Riksidrottsförbundet krävt. Däremot bör ett förslagsanslag upprättas i statsbudgeten för bidrag till kommunalt stöd åt idrotten, ett anslag som borde vara av storleken 100 milj.kr.

Och den är en viktig del av idrottsrörelsen. Men den bör tjäna idrotten och idrottsintresset och inte vara annonspelare åt storfinansen. Formerna för de samhällsinsatser som behövs för att motverka de kommersiella intressena i elitidrotten bör därför bli föremål för utredning och åtgärder. Idrottsstipendier kan också vara ett alternativ till storföretagarnas stöd till idrottsmän. Stipendierna kan vara ett sätt att göra det tryggare för elitidrottsmän när de en dag slutar med idrotten — de behöver också en trygghet efter sin aktiva period. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1137.

Herr talman! Människans kropp är byggd för fysisk aktivitet, men långt ifrån alla tillfredsställer kroppens behov av motion och rörelse. En anledning är att vi har fått det bekvämare, vilket i och för sig är bra, men inaktivitet innebär en fara för hälsan. Här har idrotten en viktig funktion att fylla. Genom idrott kan många bibehålla ett fysiskt och psykiskt välbefinnande långt upp i åldrarna. Idrottsrörelsens alltjämt lika aktuella målsättning, Idrott åt alla, illustrerar viljan att ge alla människor — oavsett ålder, kön, ambition och förutsättningar — möjlighet att tillfredsställa sina behov av fysisk aktivitet. En stor majoritet av det svenska folket har en positiv inställning till idrotten. Många — ca 2,5 miljoner — har upptäckt idrottens möjligheter att ge meningsfull rekreation, motion och kamratlig samvaro och är medlemmar i idrottsföreningar. Andra anser sig inte ha tid eller möjlighet att idrotta, även om man är positiv till idrotten som sådan. Med riktig stimulans och väl avvägda åtgärder för att föra idrotten närmare människan i vardagslivet kan säkert många fler aktiveras inom idrotten. Skall idrottsrörelsen kunna fortsätta sin offensiv och aktivera allt fler tidigare inaktiva och dessutom kunna ge ungdomen en meningsfull fritid, behövs betydande insatser på flera områden. Den organiserade idrotten är vårt lands största folkrörelse. Dess framtid är helt beroende av människornas vilja att göra ideella insatser. En naturlig rekryteringsbas för ungdomsledare finns i de många föräldrar som gärna ser att barnen idrottar. Den uppmärksammade kampanj som RF startat under mottot ”Idrott tillsammans” har fått ett mycket gott gensvar hos massmedia, föreningar och inte minst bland föräldrarna. Idrotten behöver inte vara generationsskiljande och familjesplittrande. Idrotten kan och borde vara något som alla kan samlas kring, och som ledare kan många föräldrar vara med och följa sina barns utveckling under en period då barnen annars ofta kommer i en motsatsställning till föräldrarna. ”Idrott tillsammans” syftar inte bara till att rekrytera ledare. Avsikten är också att stimulera föräldrar till aktivt idrottsutövande. Genom att idrotta tillsammans får föräldrarna möjlighet att ta aktiv del i barnens främsta fritidsintressen, och därigenom främjas en naturlig gemenskap mellan barn och föräldrar. Vidare måste kvinnorna ges större möjligheter till aktiv idrottsutövning och bättre tas till vara som ledare. Traditionellt finns vissa könsrollsbarriärer inom idrotten. Betydligt fler män än kvinnor ägnar sig åt idrott. Redan i skolåldern är pojkarna i mycket högre grad än flickorna aktiva idrottsutövare. Om ”Idrott åt alla” skall bli verklighet krävs att idrottsrörelsen aktivt medverkar till att bryta ner existerande barriärer mellan olika idrotter, mellan unga och gamla och mellan pojkar och flickor. För att ge kvinnorna samma möjligheter som männen till nödvändig fysisk aktivitet krävs en medveten och omfattande satsning på kvinnlig idrott. Flickorna måste få bättre möjligheter att delta i träning och tävling. Utbudet av internationella tävlingar måste öka. Fler kvinnliga ledare behöver rekryteras och utbildas. Massmedia måste uppmärksamma kvinnlig idrott i större utsträckning än i dag. Idrott, som når ut till alla, innebär inte att elitidrotten behöver eftersättas. Internationella framgångar för svensk idrott behövs bl.a. som inspiration och stimulans åt de många breddoch motionsidrotterna. För ungdomsidrotten är denna stimulans extra värdefull. Det är därför angeläget att specialidrottsförbunden ges fortsatta möjligheter att utveckla sina resp. idrotter. Att idrottsliga toppinsatser dessutom ger spänning och god underhållning åt stora delar av det svenska folket förringar inte värdet av elitidrotten. En ständigt aktuell diskussion förs inom och utom idrottsrörelsen kring begreppet elit och bredd. För de flesta inom idrotten är begreppen inte motsatta utan kompletterar varandra. Värdet av elitidrotten som föredöme och stimulans för många breddidrot tare är svårt att exakt bedöma. Indicier finns som visar att inte minst ungdomen i hög grad stimuleras av svenska elitidrottares prestationer. Dessutom tilldrar sig toppidrotten på både nationell och internationell nivå ett stort intresse från allmänheten. Och elitidrott i verkligheten, i TV eller i radio är oftast spännande underhållning av hög klass. Och som kulturell företeelse ger elitidrotten fascinerande upplevelser åt betydligt fler människor än exempelvis teater eller opera. Idrotten intar en alltmer framskjuten plats i det internationella umgänget, varvid det i allmänhet rör sig om elitidrott. Av flera skäl är det värdefullt att vår idrott och Sverige spelar en aktiv roll i dessa sammanhang. Det är viktigt att utvecklingen av vår idrotts ambitioner inom den internationella toppidrotten utvecklas inom vår idrottsliga folkrörelse och präglas av dess värderingar. Möjligheter att arrangera internationella mästerskap i Sverige är också av stor betydelse som stimulans för den egna verksamheten. Det är därför värdefullt att regeringen har ställt sig bakom en svensk ansökan om att få arrangera 1984 års olympiska vinterspel. En proposition har också avlämnats till riksdagen. I årets budgetproposition föreslås en höjning av anslaget till idrotten med ca 12,4 milj.kr. Denna höjning, som innebär en uppräkning av anslaget till idrotten med 12,2 96, har gett upphov till riksdagsmotioner och uttalanden från olika håll. Bl. a. har man rest frågan om denna relativt blygsamma höjning av anslaget innebär en ändrad inställning från regeringen gentemot idrotten. Man har också sagt att nu kan inte Riksidrottsförbundet fullfölja satsningen på kvinnlig idrott osv. Båda dessa påståenden är helt felaktiga. Departementschefen säger bl.a. i propositionen att satsningen på breddidrotten bör fortsättas och att särskilt kvinnors möjligheter att utöva idrott uppmärksammas. Vidare påstås att kommersialismen får ett allt hårdare grepp om idrottsrörelsen. Detta påstående bygger på dålig insikt om idrottsrörelsens styrka och medvetenhet i dessa frågor. Kulturutskottets majoritet säger i utskottets betänkande nr 19 att utskottet är medvetet om att det för idrotten skulle vara värdefullt med en ökning av de statliga bidragen utöver vad som föreslagits i propositionen. I nuvarande budgetläge anser sig utskottet dock inte böra föreslå riksdagen att gå längre än regeringen i fråga om medelsanvisningen. Utskottsminoriteten — socialdemokraterna — har inte heller yrkat på någon avsevärd höjning av anslaget utan nöjt sig med att föreslå några miljoners höjning utöver regeringens förslag. Det hedrar socialdemokraterna att de har agerat måttfullt — hela utskottet är enigt om värdet av en stark idrottsrörelse. I anslagsfrågan måste man också beakta den ansenliga höjning som skett av det lokala aktivitetsstödet. En stor del av denna höjning går direkt till idrotten och till de lokala föreningarna. När det gäller anslaget till idrotten kan också noteras, att RF med anledning av sitt 75-årsjubileum genom ett regeringsbeslut får tillgång till lotterimedel uppgående till ca 4-5 milj.kr. Till idrottsanläggningar har anslagits ca tre miljoner av AMS-medel. Dessa medel har alltså tillförts idrotten utanför budgetpropositionen. Det finns också andra faktorer som påverkar anslagets storlek — jag skall dock inte fördjupa mig mer i de frågorna, då jag vet att andra talare kommer att beröra detta. Herr talman! Som vanligt har kulturutskottet också att behandla motioner rörande boxningens ställning. Då utskottet är enigt i den frågan finns inte anledning till debatt. Jag vill dock uttala förhoppningen att den av utskottet förordade undersökningen angående boxningens skaderisker skall ge riksdagen ett allsidigare beslutsunderlag än det som nu föreligger. Herr talman! Med det anförda ber jag att i alla delar få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande nr 19.

Herr talman! Det var ett bitvis vackert tal som Karl-Eric Norrby höll, men det var också bara ett tal. Jag skulle vilja karakterisera det med orden: bara prat,litet pengar. Det var ett tal om allt gott som idrotten kan göra och om hur många som är engagerade i den. Det var också ett referat av vad man i propositionen säger att idrotten skall göra. Men idrotten får ju inte resurser för att göra detta. Då sade herr Norrby att det är beroende av viljan att göra ideella insatser. Idrottsrörelsen har genom åren visat en stark vilja att göra ideella insatser, men finns det verkligen skäl, herr Norrby, att nu kräva ytterligare förstärkning av de ideella insatserna till följd av att riksdagen visar njugghet mot krav på att statsanslagen skall hållas kvar på tidigare nivå? Herr Norrby säger att det hedrar oss att vi inte begär någon avsevärd ökning. Vi har varit måttfulla i alla våra äskanden utöver regeringens bud. Det har gällt i kulturutskottet liksom i andra utskott. Men vi har haft en medveten strävan: att inte försämra villkoren för folkrörelserna under de svåra ekonomiska förhållanden som vi upplever. Det är därför som vi har framställt detta måttfulla krav, och då borde väl majoriteten ha kunnat biträda det. I stället hänvisar nu herr Norrby till andra inkomstkällor. Det är en falsk beskrivning, skulle jag vilja säga, när han hänvisar till höjningen av det lokala aktivitetsstödet. Det förhåller sig nämligen på det sättet att höjningen från 10 kr. till 11 kr. per sammankomst bara är en knapp kompensation för inflationsverkningarna. Samtidigt föreslår regeringen att anslaget på 25 milj. till fritidsverksamheten i anslutning till skoldagen skall slopas. Där blir det då också en realminskning, herr Norrby. Min slutkommentar till herr Norrbys inlägg är frågan: Varför accepterar herr Karl-Eric Norrby, som dessutom är ledamot i Riksidrottsstyrelsen, att idrottsrörelsen nu får reellt minskade anslag?

Herr talman! Det var vackra ord från utskottet. Jag instämmer med Georg Andersson i att det var mycket prat i frågorna om elitidrott och breddidrott, men när det gäller kärnfrågan om hur allt detta skall förverkligas finns det inga medel till det — då är man försiktig och återhållsam; man vågar inte blicka framåt ens det allra minsta. Det är väl bara fromma förhoppningar man har om att kunna lösa de problem som man själv inser måste lösas. Jag uppfattade att Karl-Eric Norrby hoppas att massmedia skall uppmärksamma kvinnoidrotten mer. Men hur? Vilken ställning vill man ge kvinnoidrotten? Och vilka medel behövs för att massmedia skall uppmärksamma den? Som bekant sker det inte automatiskt. Tydligen tror man inte i utskottet att de kommersiella intressena är särskilt utbredda inom idrottsrörelsen. Detta förvånar mig i allra högsta grad, eftersom jag såsom uppväxt i idrottsrörelsen känner till att den har oerhört stora ekonomiska problem och att kommersiella intressen äter sig allt längre ner i idrotten och bestämmer dess framfart, dess omfattning och dess möjligheter. Detta ger, tycker jag, skrämmande perspektiv, men de föreslagna pengarna skulle ändå inte kunna vända den utvecklingen. Man vill tydligen inte heller vända den, utan det enda man kan åstadkomma är vackra ord och tal om hur det bör vara. Jag skulle i stället vilja säga till utskottet att det måste bero på dålig kännedom om breddidrottens möjligheter. Också den breddidrott som finns har i dag verkligt dåliga utsikter att kunna existera och fortsätta att utvecklas. Sedan kommer kronan på verket för den kommersiella idrottens utveckling. Enligt vad jag kan förstå måste det vara när man sätter OS-spektaklet — om jag får kalla det så — i centrum och framför sin hyllning. För det kan väl ändå inte i dessa sammanhang — med den idrott som vi har i dag, med dess brist i bredden när det gäller såväl idrott som motion — vara lämpligt att ställa till med ett sådant OS-spektakel och att sätta det i centrum och hylla det? Möjligen skulle det kunna vara ett komplement till en utvecklad idrott, som kunde ge möjligheter för alla — då kanske också OS hade ett berättigande.

Herr talman! Får jag vända mig till Lars-Ove Hagberg och bara peka på det faktum att den mest expanderande idrottsgrenen i Sverige i dag faktiskt är damfotbollen. Jag tror inte att den kommer att gå tillbaka bara för att vi där inte har kunnat satsa alla de miljoner som har gjort nytta inom den svenska idrotten. Jag vill bara upplysa om att Riksidrottsförbundet i likhet med föregående år har avsatt speciella pengar, 1,2 milj.kr., just till kvinnlig idrotts breddning inom olika idrottsgrenar. Men den mest expanderande idrottsgrenen i Sverige i dag är alltså damfotbollen, och det är mycket glädjande — trots allt prat om att vi inte satsar på kvinnlig idrott. Vi har bara att konstatera faktum. Lars-Ove Hagberg talar mycket om kommersialismen. Det verkar nästan som om det skulle vara undergången att det kommer pengar från näringslivet tillidrotten. Det vore mycket intressant om man kunde få exemplifierat vilka företag det gäller och i hur stor utsträckning dessa företags pengar styr den svenska idrotten i dag. Kan vi inte få en definition, för t.ex. Elan, Fischer, Sundins, Sirius eller Peltonen — företag som stöder svensk skididrott — på hur stor inverkan de har på den svenska skididrotten? I hur stor utsträckning kan man påvisa att dessa styr svensk skididrott? Jag tar dessa exempel och ställer frågorna med utgångspunkt i den idrottsgren jag bäst känner till och som jag också varit verksam inom. Jag har hittills icke sett några krav från de här företagen när de har skickat sina pengar till den pool som förvaltas av Svenska skidförbundet, eller att de har kunnat påverka den svenska skididrotten — mer än möjligen i en riktning, nämligen att vi har fått en bättre elit och ett bredare utövande av skididrott. Det tycker jagatt viistor utsträckning kan tacka dessa sponsorer för. Men jag vänder mig helt emot talet om att de påverkar och styr den svenska idrotten. Georg Andersson säger att det bara är prat som jag har för mig, men ändå är talet vackert osv. Eftersom tiden är knapp och kvällen är långt framskriden vill jag helst överlämna argumenteringen när det gäller penninganslagen till en efterföljande talare, Rolf Rämgård. Jag tror vi kan komma fram till en debatt som ger vid handen att de medel som enligt socialdemokraternas förslag skall plussas på regeringsförslaget egentligen inte medför någon förstärkning utan innebär status quo i det stora hela.

Herr talman! Det sista var mycket märkligt, herr Norrby. En påplussning är status quo. 8 miljoner är ingenting enligt herr Norrbys senaste kommentar. Jag förstår inte resonemanget. Idrottsrörelsen får vidkännas en kraftig realförsämring av sitt årliga anslag, säger vi i vår motion. Det kommenteras inte i utskottets majoritetsskrivning. Jag vill fråga herr Norrby om han inte erkänner att det förslag som regering och utskottsmajoritet lägger när gäller idrottsanslaget innebär en realförsämring för idrottsrörelsen. Jag skulle gärna vilja ha ett klart besked från herr Norrbys sida. Vi ser det som en klar realförsämring, och det kan man naturligtvis lätt räkna fram att det är när man jämför penningvärdeförsämringen och den knappa medelstilldelningen. Men nog kan väl herr Norrby också erkänna detta i det här läget. Det är litet fegt att bara hänvisa till att Rolf Rämgård skall tala om de ekonomiska frågorna. Karl-Eric Norrby är ju ändå företrädare för utskottsmajoriteten som har avstyrkt vår hovsamma begäran om ytterligare 8 miljoner. Sedan vill jag ställa ännu en fråga med anledning av att Karl-Eric Norrby prisade tankarna på ett OS i Sverige. Den saken skall vi visserligen behandla senare, men vi har skrivit några rader om den i vår motion och jag tog också upp den i mitt inledningsanförande. Jag vill därför bara fråga Karl-Eric Norrby: Kan idrottsrörelsen få garantier för att kostnaderna för olympiska spel i Sverige inte kommer att inverka menligt på de årliga anslagen till idrottsrörelsen? Jag tror att den samlade idrottsrörelsen är väldigt intresserad av att få ett svar på den frågan. Ett Vinter-OS berör ju bara ett begränsat antal idrottsgrenar, och idrottsrörelsen representerar ett mycket stort antal aktiviteter. Bl. a. därför är det angeläget att den samlade idrottsrörelsen får klara besked och garantier för att ett eventuellt OS inte kommer att inverka menligt på de årliga anslagen. Det är så mycket mer angeläget att få ett sådant besked nu, när vi just i år upplever att idrottsrörelsen får en realvärdeförsämring av sitt anslag. Den försämringen inträffar redan i år, innan verkningarna av de eventuella OS-kostnaderna hunnit slå igenom på något sätt. Hur skall det då bli om OS-kostnaderna kommer in i bilden med full kraft?

Herr talman! Kvinnoidrotten har gått snabbast framåt — den har haft en expansion, säger Karl-Eric Norrby. Ja, nog har den gått snabbast. Men med utgångsläget noll måste vilken ökning som helst bli snabbast — det är väl helt givet. Jämförelsen är därför inte särskilt talande. Man måste här se till helheten. Kvinnoidrotten är diskriminerad, och ser man på idrotten i dess helhet finns det ingenting som talar för att kvinnoidrotten kommer att utvecklas. Även om damfotbollen kommer att utvecklas, är det ingenting som säger att också den kvinnliga breddidrotten därmed skulle utvecklas. Det finns inte heller någon plan som syftar till att den kvinnliga idrotten skall få en jämbördig ställning — det är alltså mycket långt dit. Karl-Eric Norrby bad mig ge exempel på de kommersiella intressenas inflytande på idrottslivet. Jag trodde faktiskt att Karl-Eric Norrby, som är väldigt idrottsintresserad, hade en liten aning om den saken så att han inte behövde be mig om detta. Det gäller ju här inte bara reda pengar —- om Karl Eric Norrby inte känner till att dessa reda pengar finns i lagidrotterna och i andra idrotter, så är det verkligen beklagligt. Kostnaderna för verksamheten på den lägre elitnivån betyder oerhört mycket. Det skrivs också så mycket om vad kostnaderna blir om en klubb åker ur en serie eller inte, så formerna för arrangemangen får till följd nedbusning och liknande som helt motverkar elitidrottens syfte, nämligen att vara en stimulans för breddidrotten. Kring de här arrangemangen görs reklam, och den skapar i sin tur idoler. Är det en sådan filosofi som de borgerliga ledamöterna i utskottet vill tillämpa på idrotten? Vill man ge elitidrotten en sådan framtoning, den elitidrott som skall stimulera till breddidrott? Jag har pekat på det faktum att reklamen med sina penninginsatser bestämmer villkoren för elitidrotten, och man slåss hejdlöst om den här reklamen. Nedbusningen i samband med alla lagidrotter har sin grund i denna hårda ekonomiska verklighet och den konkurrens som förekommer där. Konkurrensen skapar sedan förebilder för de ungdomar som skall gå in i idrottsrörelsen. Sådana förhållanden kan inte gagna vare sig svensk ungdom, svensk elitidrott eller svensk breddidrott.

Herr talman! Kommersialismen skall vi givetvis försöka hålla på den nivå som vi alla är överens om. Den skall inte få inverka på den svenska idrotten. Vad jag ville bevisa var att den hittills icke fått göra det, utan att vi har kunnat dra nytta av de olika företag som gått in och skänkt pengar till den svenska idrotten. Lars-Ove Hagberg säger att det inte bara är pengar som det är fråga om. Jag tror att det påpekas i vpk:s motion att kommersiella företag ideologiskt styr den svenska idrotten. Konsum, Folksam och OK är några av de svenska företag som satsar mycket hårt på idrotten och ger pengar till den. De är också nära lierade med Korpidrotten i Sverige. Vad lägger Lars-Ove Hagberg in i detta att dessa företag satsar på svensk idrott? Gör de det för att få fram sin ideologi genom idrotten? Jag ställer den frågan till Lars-Ove Hagberg, men jag tror inte att jag får något svar. När Georg Andersson säger att utskottsmajoritetens förslag vad gäller penninganslag innebär en realförsämring vill jag tillbakavisa det påståendet. Den svenska idrotten har fått en visserligen blygsam höjning av anslaget, men det är avsett att täcka kostnadshöjningar som inträffat och som kommer att följa. Idrottsrörelsen själv är inte så pessimistisk som företrädarna för oppositionen gjort gällande, utan man går till arbetet med stor optimism. Jag vill påstå att idrotten icke fått vidkännas en realförsämring, utan att den ekonomiska situationen i stort sett är status quo. Det var vad jag tänkte på när jag sade att jag gärna ville avvakta Rolf Rämgårds anförande och höra vad han skulle komma att säga i anslagsfrågan. Jag vet att han kommer att utveckla den något närmare. När det gäller olympiska spelen 1984, tror jag att det i den proposition som lagts på riksdagens bord t.o.m. försäkras, Georg Andersson, att OS icke skall inverka menligt på anslagen till idrotten. Jag ber bara att få peka på att idrottsrörelsen själv ställt sig helt bakom förslaget att Sverige skall få arrangera olympiska spelen 1984.

Herr talman! Kurt Hugosson har — mot bakgrund av regeringens beslut den 9 mars 1978 om ändring i förordningen om upphävande av den s.k. epatraktorskungörelsen — frågat mig dels av vilken orsak jag har ändrat 1975 års beslut om att de s.k. epatraktorerna skulle försvinna från våra vägar den 1 april 1978, dels om jag före beslutet har berett rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket möjlighet att framföra sina synpunkter på frågan. Jag vill först erinra om att det till följd av 1975 års beslut inte har kunnat tillkomma några nya s.k. epatraktorer efter den 31 mars 1975. Bakgrunden till regeringens beslut är framförda önskemål om en mjukare övergång. Dessa betingas främst av att epatraktorerna har varit ett värdefullt fritidsintresse för många ungdomar. Med tanke på detta och att epatraktorerna inte har varit överrepresenterade i olycksstatistiken ansåg regeringen att man — särskilt med tanke på den hastighetsbegränsning som beslutet innebär — utan fara för trafiksäkerheten kunde tillmötesgå önskemålen om en förlängning av övergångstiden. Med anledning av Kurt Hugossons andra fråga kan jag upplysa att såväl rikspolisstyrelsen som trafiksäkerhetsverket inom ramen för de normala beredningsrutinerna inom regeringskansliet har beretts tillfälle att föra fram sina synpunkter på beslutet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det kan kanske, herr talman, synas som om jag hade tagit upp en detaljfråga som man inte borde belasta riksdagen med. Jag har emellertid ställt den här frågan från principiella utgångspunkter. Jag tycker att det beslut som fattades den 9 mars om en ändring av ett beslut som fattades 1975 är ett nytt uttryck för den improvisationspolitik som bedrivs i kommunikationsdepartementet. Här har myndigheterna — trafiksäkerhetsverket, AB Svensk Bilprovning och andra —i skrivelser till fordonsägarna meddelat att det fr.o.m. den 1 april är förbjudet att framföra epatraktorer på våra vägar. Ägarna visste 1975 att de hade en respittid på tre år på sig. Tre veckor före beslutets ikraftträdande ändrar kommunikationsministern det här beslutet och förlänger övergångstiden för att, som det heter i svaret, få ”en mjukare övergång”. Jag vill först fråga vad som menas med svaret på min andra fråga. Här säger nämligen kommunikationsministern ”att såväl rikspolisstyrelsen som trafiksäkerhetsverket inom ramen för de normala beredningsrutinerna inom regeringskansliet har beretts tillfälle att föra fram sina synpunkter på beslutet”. Fick de myndigheter som hade att handlägga frågan möjligheter att lägga fram sina synpunkter före beslutet? Enligt de kontakter jag haft med trafiksäkerhetsverket resp. rikspolisstyrelsen fick båda myndigheterna vetskap om kommunikationsministerns beslut via massmedia, och det tycker jag är ytterst förvånansvärt. Även om det bara gäller 3 000 epatraktorer, är det ett känt faktum att de, eftersom de ofta framförs av ungdomar i 15-16-årsåldern, uppfattas som en utomordentligt stor fara från trafiksäkerhetssynpunkt. Med anledning av kommunikationsministerns beslut har jag från polisen i Göteborg fått en skrivelse, där man ger uttryck för de bekymmer som kommunikationsdepartementets nu fattade beslut innebär. Det heter i brevet bl.a.: ”Föreskriven hastighet för EPA-traktorer, högst 30 km i timmen, är ej en realitet. Bestämmelsen om att utgående axeln skall ge en hastighet motsvarande 1/10 av motorns varvtal, ger med dagens högvarviga motorer, kombinerat med stora hjul och trimmade motorer, en hastighet omkring 50-60 km i timmen. Fiffel med växellådan är ej heller ovanligt. Nyssnämnda hastigheter innebär att föraren kan misstänkas för brukande av oregistrerad lastbil och olovlig körning, men f. n. sker det inte så mycket på övervakningsoch straffbefordringssidan.” Längre fram i brevet framhålls det att det förefaller ”Som om kommunikationsministerns uttalande, som det återgivits, är grundat på dålig kännedom om problemen. Det finns säkert andra vägar att tillgodose ungdomars intresse för motorer och teknik.”

Herr talman! Kurt Hugosson återkommer till beteckningen ”tillfälliga beslut”, som inte har något samband med tidigare beslut av regering och riksdag. Jag vill med anledning av det erinra om att det inte är någon improvisation som skett. Det var inte den nuvarande regeringen som fattade beslutet 1975. Kurt Hugosson efterlyser mitt svar på den andra frågan, dvs. vad som hade föregått beslutet. Det uttryck som jag använde — ”inom ramen för sedvanliga beredningsrutiner” — innebär att myndigheter och verk, som är intresserade av frågan, före beslutet har fått tillfälle att yttra sig om det. Så har skett också i detta fall. Jag har haft en överläggning med trafiksäkerhetsverkets generaldirektör före beslutet. I de förberedelser som föregick beslutet hade både TSV och rikspolisstyrelsen tillfälle att anföra sina synpunkter. De hade icke några erinringar att göra mot att jag föreslog att regeringen skulle fatta det beslut som sedan träffades. Slutligen skall jag kanske erinra om att det inte är jag eller kommunikationsdepartementet som fattar beslut i sådana här ärenden utan regeringen som gör det på min föredragning.

Herr talman! Jag har inte sagt att beslutet 1975 var en improvisation. Men den nuvarande regeringen fattade sitt beslut den 9 mars, tre veckor innan epatraktorerna skulle ha försvunnit från våra vägar. Det är denna form av beslutsordning som jag vill beteckna som improvisation. Myndigheterna hade redan före årsskiftet i skrivelser vänt sig till fordonsägarna, och det förelåg ett antal dispensansökningar från trafiksäkerhetsverket, som var under bearbetning. Beträffande den andra frågan, i vilken utsträckning det har förekommit diskussioner med berörda verk före detta besluts fattande den 9 mars, vill jag säga att uppgift står mot uppgift. Jag har haft en diskussion med generaldirektören för trafiksäkerhetsverket, som säger att han fick reda på beslutet via massmedia. Jag har också talat med chefen för fordonsbyrån på trafiksäkerhetsverket, som säger att han fick reda på beslutet via TV. Enligt uppgift från rikspolisstyrelsen hade man inte heller där informerats om detta beslut. Men bortsett från den detaljen tycker jag att det är utomordentligt besynnerligt att kommunikationsministern, som har haft tillfälle att fundera på denna fråga åtminstone ett och ett halvt år, tre veckor före beslutets ikraftträdande vidtar den aktuella förändringen. Det måste nämligen av myndigheten upplevas som ytterst besvärande att på nytt behöva gå ut med skrivelse och meddela: Ni behöver inte göra den här avregistreringen. Ni behöver inte omregistrera era fordon. Det som kanske oroar mig allra mest är att kommunikationsministern inte upplever detta som en från trafiksäkerhetssynpunkt angelägen fråga. Det var ju med tanke på trafiksäkerheten som beslutet 1975 fattades och att dessa från trafiksäkerhetssynpunkt mycket farliga fordon skulle försvinna från våra vägar.

Herr talman! Vad som hände och vad som föranledde mig att föreslå regeringen beslut den 9 mars var att jag under tiden strax innan fick en mängd information som gjorde att det blev klart för mig att de här s.k. epatraktorerna var ett värdefullt fritidsintresse för motorbiten ungdom. Det finns icke någon form av trafikolycksfallsstatistik som antyder att dessa fordon ställer till med olyckor. Det torde inte gå att visa något sådant. Kurt Hugosson säger litet lättsinnigt: Jag har fått mina uppgifter och kommunikationsministern ger andra uppgifter om vad som hände före beslutet. Uppgift står mot uppgift, säger Kurt Hugosson och rycker på axlarna. Men det är ingenting att rycka på axlarna åt, Kurt Hugosson. Detta är en mycket viktig fråga, nämligen om jag har uppträtt korrekt och riktigt i enlighet med lag och förordning och praxis eller om jag har nonchalerat det. Jag försäkrar Kurt Hugosson att jag har iakttagit precis de regler som gäller för beredning av sådana här ärenden i enlighet med gammal praxis i regeringskansliet. Jag tar inte emot några beskyllningar för att stå här i riksdagen och uttala mig på ett icke sanningsenligt sätt. En sådan fråga får man inte vifta bort med orden: Uppgift står mot uppgift, men det är inte så noga. Säger jag att här har skett en beredning helt i överensstämmelse med regler och praxis, begär jag att bli trodd på mitt ord.

Herr talman! Som enskild riksdagsman har jag också rätt att begära att bli trodd på mitt ord. Innan jag väckte denna fråga, tog jag kontakt med trafiksäkerhetsverket och frågade vilka bedömningar verket hade gjort inför ifrågavarande beslut och vilka kontakter som hade tagits med kommunikationsministern. Jag har vid telefonkontakter med trafiksäkerhetsverket fått uppgifterna att chefen för fordonsbyrån, som har att handlägga dessa frågor, fick information via massmedia. Det är vad jag kan meddela, och det står jag för, herr kommunikationsminister. Beträffande den andra frågan, att det skulle vara ett värdefullt fritidsändamål för ungdomar, tycker jag att skrivelsen från polisen i Göteborg ändå är ganska allvarlig. Polisen skriver att denna typ av fordon — som alla 1975 var överens om skulle försvinna, herr kommunikationsminister, men ägarna skulle få en treårsperiod på sig — är farlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Jag anser att polisen har möjligheter att bedöma det. Jag tror på poliser när de säger att föreskriften om 30 km hastighet icke kommer att bli åtlydd av epatraktorernas ägare.
Herr talman! Göteborgspolisens uppfattning är tydligen ganska isolerad, eftersom motsvarande invändningar inte har kommit regeringen till del från någon annan del av polisverksamheten och inte från rikspolisstyrelsen heller. Man har utan invändningar accepterat förslaget att fatta det här beslutet. Vad sedan beträffar Kurt Hugossons uppgifter rörande den information som han har fått om vad som har föregått beslutet, tvivlar jag inte ett dugg på att Kurt Hugosson kan ha fått de uppgifterna. Det kan i så fall bero på att trafiksäkerhetsverkets generaldirektör har dåligt minne. Det kan bero på att fordonsbyråns chef inte var i tjänst, när ärendet var på delning hos TSV och man svarade att verket inte hade något emot det föreslagna beslutet och att han därför fick informationen via massmedia. Men det visar i så fall bara att det är väldigt dåliga kommunikationer inom verket.
Herr talman! I motsats till kommunikationsministern vill jag inte uttala mig om trafiksäkerhetsverkets generaldirektörs minnesfunktioner, och jag har inte heller haft möjlighet att kontrollera om chefen för fordonsbyrån var i tjänst när de ifrågavarande diskussionerna lär ha förekommit med trafiksäkerhetsverket och kommunikationsdepartementet. Kommunikationsministern tycker det är konstigt att Göteborgspolisen har en från övriga avvikande mening, men som kommunikationsministern vet — eller i varje fall bör veta — finns epatraktorerna mera frekvent i vissa delar av vårt land. På västkusten finns det ett ganska stort antal epatraktorer, och det är kanske på erfarenheterna från dem som Göteborgspolisen baserar sina omdömen.

Herr talman!
Isbrytare och sjömätningsfartyg bemannas med militär personal. I ett svar på fråga om civil bemanning på isbrytare och sjömätningsfartyg den 30 mars 1978 anförde kommunikationsministern som ett skäl mot en sådan ändring: ”Bl.a.
Birger Rosqvist har frågat mig dels om jag anser att det ur sjösäkerhetssynpunkt är riktigt att bemanna isbrytarna med därtill kommenderad värnpliktig personal utan erfarenhet av tidigare sjötjänst, dels om jag anser att bemanningen med erfarna civila sjömän skulle främja effektiviteten vid sjömätning och isbrytarassistans, dels om jag anser det rimligt att utförandet av civila uppgifter bör få försiggå under tillämpning av civila standardkrav.
är flera av de fartyg som ingår i isbrytaroch sjömätningsflottan f. n. inte anpassade till civil standard.” Det torde dock vara ostridigt att ifrågavarande fartygs besättningar har uppdrag att utföra en civil arbetsprestation som uppfyller civila krav. Jag fick inget svar på mina vid debatten den 30 mars ställda frågor.
Jag har så sent som den 30 mars i år besvarat en fråga av Birger Rosqvist om hur snart det kommer förslag om civil bemanning på isbrytaroch sjömätningsfartyg. Jag framhöll då att frågan på regeringens uppdrag utreds inom sjöfartsverket och att förslag kommer att lämnas av verket inom kort. Utredningen kommer att remitteras och därefter beredas inom regeringskansliet.
Därför återkommer jag och ställer följande frågor: Anser kommunikationsministern att det ur sjösäkerhetssynpunkt är riktigt att bemanna isbrytarna med därtill kommenderad värnpliktig personal utan erfarenhet av tidigare sjötjänst? Anser kommunikationsministern att bemanning med erfarna civila sjömän skulle främja effektiviteten vid sjömätning och isbrytarassistens?
När utredningsuppdraget alltså ligger på en ansvarig myndighet ser jag inte anledning till att Birger Rosqvist och jag debatterar olika delar i detta frågekomplex.
Anser kommunikationsministern det rimligt att utförandet av civila uppgifter bör få försiggå under tillämpning av civila standardkrav?
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är riktigt som kommunikationsministern säger att det inte är mera än två veckor sedan vi diskuterade frågan och han ser därför inte någon anledning att nu åter diskutera den eftersom det väntas på ett utredningsförslag. Anledningen till den fråga som jag ställde tidigare var att kommunikationsministern hade lovat att det — för flera månader sedan — skulle komma ett utredningsförslag men det har uteblivit. Eftersom förslaget inte kommit tog jag tillfället i akt att stöta på om det och frågade om det snart skulle bli aktuellt med något beslut i den riktningen. Kommunikationsministern svarade mig vid det tillfället inte bara att utredningen snart var klar — vilket jag hade frågat om — utan han gick då också i sitt svar själv in på olika detaljer i detta frågekomplex. Kommunikationsministern sade bl.a. att man inte kunde åberopa de sysselsättningsproblem som jag hade refererat till som ett av motiven för att övergå till civil bemanning på grund av att det f. n. bara var en tillfällig svängning i sjöfartskonjunkturen och att denna svängning inte kunde utgöra skäl för en ändring. I den frågan tog kommunikationsministern ställning. Bl. a. sade han också att de fartyg som det här rör sig om — isbrytare och sjömätningsfartyg — inte är anpassade till civil standard, men när jag ville ha närmare klarläggande på båda punkterna fick jag inte det av kommunikationsministern. I den proposition om stöd till sjöfarten som kommunikationsministern nyligen har framlagt talas det inte om någon ”tillfällig” nedgång i sjöfartskonjunkturen, utan nedgången bedöms kunna bli ganska långvarig. Argumentet att det skulle vara en tillfällig nedgång i sjöfartskonjunkturen är därför inte korrekt. Skälet till att jag har tagit upp den här frågan är att detta är en helt civil uppgift som utförs med militär personal. Man får väl sätta ett väldigt frågetecken för att militär personal skall utföra civila uppgifter. Då säger kommunikationsministern att ett av skälen till att det inte går att överföra uppgiften till den civila sektorn är att fartygen inte är anpassade till civil standard. Då finns det ju ytterligare anledning att nu ta initiativ från kommunikationsministerns sida i det läge vi har, där varvsmarknaden är mycket dålig och där man pumpar in pengar i svensk varvsindustri, lämnar krediter och ger avskrivningslån till både svenska och utländska rederier som beställer fartyg. Då skulle man kunna använda statliga medel på samma sätt föratt bygga om dessa fartyg — om det nu är så att de har så dålig standard. Och det spelar väl ingen roll om det är militär eller civil bemanning. Även värnpliktiga har rätt att kräva en hyfsad standard. Därför vill jag fråga kommunikationsministern om han innan utredningen kommervi vet ju inte när den verkligen blir färdig — är beredd att ta initiativ för en eventuell ombyggnad av dessa fartyg och vidare hur kommunikationsministern ser på sysselsättningsläget för svenskt sjöfolk. Isbrytarna rör sig dessutom efter Norrlandskusten, och där har vi genomgående sysselsättningsproblem.
Herr talman! Läget är ju att det i väldigt många år har varit militär personal på isbrytare och sjömätningsfartyg och att man uppdragit åt sjöfartsverket att göra en utredning om möjligheterna och lämpligheten av att gå över till civil personal. Den utredningen är inte färdig. Birger Rosqvist frågade mig i höstas, tror jag det var, och då sade jag att den enligt uppgifter som jag fått från sjöfartsverket skulle vara klar om ett par månader. Det har den inte blivit, och Birger Rosqvist vet lika väl som jag att jag inte kan ingripa i sjöfartsverkets handläggning av sådana här ärenden. Jag kan uttrycka önskemål om att få fram utredningen, men jag kan självfallet inte beordra fram den till något visst datum. Nu har vi en förhoppning om att utredningen kommer inom en nära framtid, och då skall vi naturligtvis i vanlig ordning höra olika intressenter, myndigheter, organisationer och företag om deras syn på den, och sedan får vi bilda oss en uppfattning om vilken ställning vi från regeringens sida skall ta. Vad jag sade förra gången om att civila standardkrav inte kunde tillgodoses på de nuvarande isbrytarna innebär självfallet inte att jag menar att militär personal på enheter som byggs i dag skall ha sämre standard än vad den civila personalen kan kräva. Och de tre nya stora isbrytarna visar ju att standardkraven verkligen i hög grad är tillgodosedda. Att jag inte nu, liksom för tre veckor sedan, vill göra något bestämt uttalande sammanhänger självklart med att frågan inte är mogen för ett ställningstagande. Men jag lovar Birger Rosqvist att vi skall se på frågan utifrån alla synpunkter utan några som helst förutfattade meningar. Och det är min förhoppning att utan dröjsmål kunna redovisa den bedömningens resultat.

Herr talman! Det är riktigt att kommunikationsministern och jag diskuterat den här frågan vid ett flertal tillfällen. Men jag kan säga att när kommunikationsministern i höstas upplyste mig om att utredningen skulle vara klar kring årsskiftet så gjorde han det utan att jag frågade om det — det blandades in i ett annat sammanhang. Jag är tacksam för att upplysningen kom vid det tillfället. Jag bara beklagar att den inte stämde helt och hållet. Det är också riktigt att bemanningen på isbrytare och sjömätare sedan urminnes tider varit militär i Sverige. Men vi lever i en annan tid nu, och det är andra förhållanden och helt andra förutsättningar för att få fartygen bemannade med civil personal. Jag vill hänvisa till hur man har det ordnat i Finland, där bemanningen helt och hållet är civil. Detta är en civil uppgift, och därför låter man civil personal sköta detta. Isbrytarflottan är också så modern att den bostadsmässigt kan ta ombord en civil besättning.Hela systemet med att utnyttja militär personal tycker jag skär i den uppfattning man har om svenskt arbetsliv. Detta är en civil uppgift som utförs mot lägre löner och med lägre krav på fartygsmiljö, bostäder osv., och med lägre bemanningskrav, sjöpraktik osv. för besättningen. Skall man föredra ett system där statliga isbrytare och sjömätningsfartyg utnyttjar svensk flagg, kombinerad med marin befälsvimpel, precis så som en del privata redare utnyttjar bekvämlighetsflaggning från Liberia, Panama m.fl. länder? Bekvämlighetsflagg används ju också för att komma ifrån fackligt tillkämpade rättigheter och förmåner för besättningen. Man kan fråga sig: Skall verkligen svensk örloggsflaggning tjänstgöra som bekvämlighetsflaggning? Det är just vad som sker i dag.
Herr talman! När Birger Rosqvist menar att det skär i den uppfattning man har om svenskt arbetsliv ligger det naturligtvis nära till hands att fråga: Kändes inte den skärningen under de 44 år vi hade en regering, till vars stödtrupper Birger Rosqvist hörde?
Herr talman! Låt mig säga till kommunikationsministern att det är flera år sedan jag aktualiserade den här frågan, och den togs upp omedelbart av dåvarande kommunikationsministern som tillsatte denna utredning som skulle arbeta skyndsamt. Det är två år sedan nu, och det har inte hänt särskilt mycket under de två åren. Det svar jag fick förra gången av kommunikationsministern kunde jag inte tyda på annat sätt än att kommunikationsministern har uppfattningen att förhållandena är bra som de är i dag. Kommunikationsministern hade flera invändningar mot att man skulle övergå till civil bemanning. När jag ville ha ett klart svar på frågor, som jag ställde till kommunikationsministern från talarstolen, satt kommunikationsministern kvar tyst i sin bänk. Jag fick inga svar. Därför fick jag ställa dessa frågor på nytt, och jag kan inte säga att det precis har klarnat efter den debatt vi har haft hittills här i dag.
Herr talman! De argument som jag anförde i mitt svar förra gången var närmast avsedda att belysa att — även om man fattar beslut — detta är en fråga, där ett beslut inte kan effektueras omedelbart.
Herr talman! I den mån standarden på fartygen skulle vara ett hinder finns det anledning att omedelbart ta initiativ för att uppfylla de standardkrav som man har på den civila sidan men inte helt och fullt har på den militära sidan. I mitt första inlägg i dag frågade jag ju om kommunikationsministern var beredd att ta sådana initiativ. Vi har en mycket prekär situation på varvsmarknaden f. n., och det vore lämpliga arbetsuppgifter för varven att hjälpa upp standarden på dessa fartyg till en hyfsad nivå. Arbetslösheten bland svenskt sjöfolk ligger nu på ca 15 96. Det finns alltså befaret, erfaret sjöfolk som skulle kunna bemanna dessa fartyg. Det säger sig väl självt att man skulle få en betydligt större effektivitet på dessa dyra fartyg, som kostar mer än 100 milj.kr. per styck, genom att använda erfaret svenskt sjöfolk i stället för att plocka ombord värnpliktiga pojkar, som ser ett fartyg för första gången när de kommer ombord på fartygen som matroser. Fartygen tjänstgör dessutom under exceptionellt svåra väderleksförhållanden med isbrytning och assistanser.

Herr talman! Hans Pettersson i Helsingborg har frågat mig dels om sjöfartsverket har meddelat regeringen några planer på att förbjuda fritidsfisket i den trafikseparerade delen av Öresund, dels om det finns någon dokumentation som ligger till grund för sjöfartsverkets planer på att förbjuda fritidsfisket, dels vad jag har för uppfattning om ett förbud mot fritidsfisket i Öresund. Öresund är en av de hårdast trafikerade farlederna i världen. För att höja sjösäkerheten där har en rad olika åtgärder vidtagits från svensk och dansk sida. Bl. a. har det skett en trafikseparering i vissa delar av sundet. F.n. diskuterar de danska och svenska sjöfartsmyndigheterna frågan om att inskränka fritidsfisket i Öresund för att därigenom ytterligare höja säkerheten för sjötrafikanterna och fritidsfiskarna i sundet. Enligt ett förslag som upprättats av sjöfartsverket skulle fritidsfisket i praktiken förbjudas i första hand inom den trafikseparerade delen vid Helsingborg, där sundet är särskilt trångt. Förslaget är f. n. på remiss hos intressenterna. Efter remissbehandlingen och därav föranledda överväganden avser verket att underställa frågan regeringens prövning. Det finns således ingen anledning för mig att nu göra några närmare uttalanden i frågan.

Herr talman! Man frapperas gång efter gång av de svar som statsråden lämnar, där det är mycket sällan man egentligen får några besked. Jag kan förstå att kommunikationsministern just i detta fall har vissa svårigheter. Den här frågan har nämligen seglat upp ganska överraskande för många människor, och kanske främst för dem som ägnar sig åt fritidsfiske i norra Öresund. Anledningen till att jag tog upp frågan var just att de som skall fatta beslut inte skulle bli överraskade utan ha god tid på sig att gå igenom och verkligen kontrollera de uppgifter som finns om fritidsfisket och hur det bedrivs i just de här farvattnen. Jag har läst igenom sjöfartsverkets skrivelse av den 23 december 1977 och finner där en hel del felaktigheter, som egentligen inte har med fritidsfisket att göra men väl med trafiken i Öresund. Det talas exempelvis om att det under sommaren går fartyg tvärsöver Öresund varannan minut. Det stämmer, men det är ingen som fiskar där färjorna går! Likaså stämmer uppgiften att 50 000 större fartyg årligen passerar längs med Öresund, men det har gjorts en separering, så att trafiken går på olika sidor, beroende på färdriktningen. Och i själva farleden bedrivs inget fiske, utan fritidsfiskarna håller sig alltid vid sidan av farleden. Det är dessa uppgifter jag skulle vilja lämna till kommunikationsministern, så att han verkligen kontrollerar de besked han får. Det framgår också av de remissvar som har kommit in att remissinstanserna är motståndare till ett förbud, och jag vill verkligen göra kommunikationsministern uppmärksam på dessa problem. Enligt uppgift är det hundratusentals människor som ägnar sig åt fiske. I Skåne åker man långa vägar för att komma ut till kusten och fiska. Det beror naturligtvis på att vi har mycket begränsade sötvattenstillgångar. Sedan har det också betydelse i det här fallet vilka det är som fiskar, och det är exempelvis pensionärer och skiftarbetare, som kan fiska vid sådana tider när det inte finns någon annan fritidssysselsättning. Vidare en mycket viktig sak, som vi också skall lägga på minnet: Fritidsfisket kostar inte samhället en enda krona. Det är det billigaste fritidsnöje vi har. Jag vill alltså verkligen hemställa att kommunikationsministern bevakar frågan.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om jag är beredd att vidta en sådan förändring av nuvarande anvisningar att exempelvis psykiskt utveck Bestämmelserna om det s.k. garantibeloppet för bl.a. psykiskt utveck 13 april 1978 lingsstörda regleras i kungörelsen 1962:393 om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension. Enligt dessa bestämmelser skall landstingskommunen, i det fall det gäller en pensionsberättigad som har förutsättningar att själv använda kontanta medel, tillhandahålla denne ett för vissa psykiskt kontantbelopp, som lägst motsvarar det garantibelopp som gäller vid vistelse utvecklingsstörda på ålderdomshem. Detta belopp motsvarar 30 96 av den folkpension jämte m.fl. pensionstillskott som utgår för ogift ålderspensionär. För den som inte kan ha hand om kontanta medel skall motsvarande belopp användas för att öka dennes trivsel eller eljest till hans personliga nytta. För den som på grund av pensionstillskott som utgår för ogift ålderspensionär. För den som inte kan ha hand om kontanta medel skall motsvarande belopp användas för att öka dennes trivsel eller eljest till hans personliga nytta. För den som på grund av sitt tillstånd uppenbarligen inte kan tillgodogöra sig garantibeloppet kan omsorgsstyrelsen besluta om nedsättning av beloppet till lägst 300 kr. per år. Det är således i detta hänseende en vid problemskala vi rör oss med från gravt handikappade, som inte kan tillgodogöra sig garantibeloppet, till dem som mycket väl kan detta. Jag vill här erinra om att regeringen hösten 1977 tillsatt en kommitté med uppgift att göra en allsidig bedömning av omsorgsverksamheten i dess helhet. Omsorgskommitténs uppdrag innefattar även att klarlägga de psykiskt utvecklingsstördas sociala situation. Jag är därför i avvaktan på resultatet av omsorgskommitténs arbete f.n. inte beredd att föreslå några förändringar i de nuvarande bestämmelserna i fråga om garantibeloppet.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är följande. Det dubbla pensionstillskottet till förtidspensionärer aktualiserades ursprungligen av den s.k. pensionsålderskommittén. Riksdagen har sedan behandlat frågan, och fr.o.m. den 1 juli 1976 finns det en lag som differentierar pensionstillskotten mellan ålderspensionärer och förtidspensionärer till förtidspensionärernas förmån. Förtidspensionären är ofta relativt ung och har primära behov av att kunna leva ett lika aktivt och stimulerande liv som andra människor i samma ålder. Det finns en rad omständigheter som påverkar detta, t.ex. familjebildning och barn. Om nu huvudmannen eller den som äger vårdinstitutionen tar sin beskärda del av kakan och inte ger vårdnadstagaren den del av det dubbla pensionstillskottet som han är berättigad till förfelas helt tanken bakom det välmotiverade förslaget, nämligen att alla förtidspensionerade, inkl. de som bereds vård på anstalt, skall få möjlighet att leva ett rikare och aktivare liv. Herr talman! Det finns många mycket starka skäl som talar för att alla 15 parter bör eftersträva att genomföra det ursprungliga förslaget. Jag skulle vilja ha en komplettering av svaret. Vilken tidsplan har den s.k. omsorgskommittén? Kommer kommittén att framlägga något betänkande. innevarande år? Så länge kommitténs arbete pågår får inte de människor som berörs och som ofta är gravt handikappade den standardökning som andra pensionärer och andra människor i vårt samhälle får. Det är en relativt liten grupp. Departementet borde ta initiativ till en överläggning med huvudmännen, främst från Landstingsförbundet, om att snabbt omarbeta gällande direktiv. Men det skulle som sagt vara intressant att höra vilken tidsplan omsorgskommittén har.

Herr talman! Har omsorgskommittén fått i uppdrag att pröva denna fråga, måste den få fortsätta att arbeta. Tidsplanen kan jag inte exakt ange, men under innevarande år kan vi sannolikt inte få fram något förslag. Direktiven är omfattande; det är alltså ett mycket omfattande arbete som kommittén skall utföra. Jag vill sedan göra en komplettering av svaret — jag tycker att Magnus Persson förstorar den här frågan. För att kunna medverka till de utvecklingsstördas framtida anpassning och erbjuda dem en så meningsfull tillvaro som möjligt krävs en rad hjälpinsatser och aktiviteter. Omsorgslagens mål är att alla vuxna utvecklingsstörda, var de än bor, skall delta i dagligverksamhet, antingen i form av skyddat arbete eller i dagcenterverksamhet. Vid s.k. dagcentra eller sysselsättningshem skall de utvecklingsstörda ges en allsidig träning, s.k. habilitering, i olika funktioner, så att de i så stor utsträckning som möjligt kan klara sig själva. För att få ut största möjliga effekt av denna habilitering och stimulera den enskilde har det bedömts vara lämpligt att utge en ersättning, den s.k. habiliteringsersättningen. Denna ersättning, som är ett frivilligt åtagande av landstinget, utgår per närvarodag. Nivåerna på habiliteringsersättningen är satta med hänsyn till att någon samordning ej skall ske med utgående pensionsförmåner. Vidare bör anmärkas att ersättningen inte betraktas som skattepliktig inkomst. Habiliteringsersättningen utgår med en viss procent av basbeloppet — den regleras alltså med hänsyn till förändringarna och beroende på till vilken av de tre kategorierna som den utvecklingsstörde hänförs. Ersättningen utgår med 4,9 eller 12 kr. per dag, och det tycker jag man skall ta med i beräkningen när man diskuterar denna fråga. Utöver garantibeloppet disponerar utvecklingsstörda, i den mån de deltar i terapieller dagcenterverksamhet, således mellan 88 och 264 kr. per månad. En tendens är att flertalet av dem som deltar i dagcenterverksamheten uppbär det högre beloppet. Det tycker jag att Magnus Persson skall ta med i beräkningen när vi diskuterar det dubbla pensionstillskottet.
Herr talman! Jag tycker inte att jag förstorar frågan — snarare vill jag säga att socialministern förminskar den. Den rör en grupp människor som har det svårt här i livet. Många är gravt handikappade. Jag är medveten om att man på dagcenter och liknande försöker aktivera dessa människor och ge dem den stimulans de behöver. Men trots allt tycker jag det är rimligt att de som vistas på vårdanstalt e. d. får samma ekonomiska förmåner som de som vårdas hemma. Jag hoppas slutligen att socialministern försöker skynda på omsorgskommitténs arbete, så att vi i varje fall till kommande riksmöte kan få ett förslag, i vilket de synpunkter som har kommit fram i denna debatt har beaktats.
Herr talman! Jag rekommenderar Magnus Persson att läsa de direktiv som omsorgskommittén har fått. Där står bl.a. att kommittén skall se över hur omsorgslagen har fungerat. Den skall därvid granska den sociala och den ekonomiska situationen. Att nu bryta ut någon detalj av frågan är därför inte aktuellt. Kommittén arbetar med stor intensitet. Den har rest runt mycket i landet för att bilda sig en uppfattning om situationen. Det finns därför all anledning att avvakta resultatet av kommitténs mycket noggranna arbete, vilket sedan skall bilda underlag för de vidare åtgärder som skall vidtas så fort det är möjligt.

Herr talman! Lennart Andersson har, med hänvisning till årets index höjning av underhållsbidrag, frågat mig om regeringen kommer att föreslå åtgärder som med omedelbar verkan lättar de bidragsskyldigas börda. Den generella höjningen av underhållsbidrag sker enligt en särskild lag, dens.k. indexlagen från 1966. Den avser att anpassa underhållet för barn och andra underhållsberättigade till de prisökningar som har inträffat efter den 1 april året dessförinnan. Syftet är alltså att fortlöpande återge bidragen deras värde. Indexuppräkningen innebär utan tvivel en kännbar påfrestning för många bidragsbetalare. Också i övrigt är den ekonomiska och sociala situationen bekymmersam för åtskilliga underhållsskyldiga. Detta är vi väl medvetna om inom regeringen. F.n. förbereds också inom justitiedepartementet en proposition om den familjerättsliga underhållsskyldigheten. Propositionen kommer att lämnas i sådan tid att den kan behandlas av riksdagen i början av 1978/79 års riksmöte. En av de åtgärder som övervägs för att lätta bördan för de underhållsskyldiga är att höja det särskilda skatteavdraget för underhållsbidrag till barn. En sådan höjning har enhälligt föreslagits av 1972 års skatteutredning. Höjningen skulle kunna genomföras så att ett högre avdrag medges redan vid taxeringen för 1978 års inkomster. En annan åtgärd som kan komma i fråga är att ändra indexlagens bestämmelser så att indexhöjningarna för framtiden dämpas. En tredje möjlighet är att låta återkrav av utgivna bidragsförskott efterges i större omfattning än f. n. Också andra förslag som syftar till en bättre anpassning av underhållsskyldigheten till den ekonomiska bärkraften övervägs under propositionsarbetet. Jag vill avslutningsvis framhålla att situationen många gånger är besvärlig även för de underhållsberättigade. Det är alltså svåra avvägningsproblem som måste lösas.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det är två skäl till att jag ställt denna fråga. På listan över vilka propositioner som skall lämnas till riksdagen under våren 1978 har det hela tiden funnits med en proposition över ämnet ”Ändringar i reglerna om underhållsbidrag”. Men nu i mitten av april månad kan vi konstatera att någon proposition ännu inte har kommit. Många riksdagsledamöter har frågat sig vad anledningen kan vara till att propositionen ännu inte har avlämnats. Det är också många människor utanför riksdagshuset som undrat när propositionen kommer. Justitieministern svarar i dag att propositionen kommer att lämnas i sådan tid att den kan behandlas i början av 1978/79 års riksmöte. Det är ett besked, men jag vore tacksam för ett mera preciserat besked. Kan vi förvänta att denna proposition kommer under juni månad, så att innehållet kan studeras över sommaren, innan riksdagsarbetet börjar på nytt i höst? Det andra skälet till att jag ställt denna fråga är att vi riksdagsledamöter, utskottens kanslier och partigruppernas kanslier under den senaste tiden fått en mängd samtal från människor som frågat när det kommer något initiativ på detta område från riksdagen. Dessa människor kan berätta om i vilken verkligt svår situation de befinner sig. För att kunna fullgöra sin underhållsskyldighet har många tvingats att ta på sig flera extraarbeten, men de har ändå inte haft möjlighet att förbättra sin egen situation när det gäller bostad, möbler, kläder osv. De sitter fast i en hopplös situation. Trots allt större arbetsåtaganden kan de inte förbättra sin egen situation. De ser ingen ljusning för framtiden. Många frågar sig om det är någon idé att hålla på så här. Många av dessa människor löper risken att råka i sociala besvärligheter. Vi har redan sett bevis på det på många håll. Jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern i dag har varit så öppen att han sagt en del om vad den väntade propositionen kan komma att innehålla. När det gäller det särskilda skatteavdraget för underhållsbidrag till barn har han också preciserat tidpunkten för en ändring av reglerna. Men, herrjustitieminister, vilket datum skulle andra tänkbara åtgärder kunna träda i kraft? Kan det ske den 1 januari 1979 eller den 1 juli 1979? Jag tror att det är angeläget att det från den här talarstolen nu ges besked till människorna.

Herr talman! Det är, som också framgick av vad Lennart Andersson själv sade, många svåra avvägningsfrågor som föreligger i denna del. Detta har gjort att propositionsarbetet, som var inriktat på att få till stånd en proposition redan under pågående riksmöte, nu är avsett att utmynna i ett förslag till lagändringar som går till lagrådet i månadsskiftet maj-juni. Det innebär att det kan lämnas i så god tid att riksdagen kan börja med det under höstsessionen. I fråga om ikraftträdandet försöker vi få det till den I januari 1979. Men där finns åtskilliga frågor som har samband med försäkringskassorna och som gör att det fordras en administrativ omställningsperiod. Detta innebär att det inte är säkert att alla förslagen kan genomföras den 1 januari. Det är alltså t. v. ovisst. En anledning till att propositionsarbetet inte har gått fortare är budgetläget. Man kommer in på svårigheter i fråga om hur kostnaderna för reformen skall betalas. Men framför allt är det svårigheter att avväga mellan de olika intressen som finns här.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för de kompletterande upplysningarna. Men beskedet att det skall överlämnas ett förslag till lagrådet i månadsskiftet maj-juni betyder att vi säkerligen inte har någon proposition förrän i augusti eller september, och att folk utanför detta hus inte får någon längre tid på sig att studera innehållet innan vi griper oss an med uppgiften i utskottet när vi samlas i höst. Den målsättning justitieministern har, att de övriga förslagen skall träda i kraft den 1 januari 1979, är en bra målsättning med hänsyn till den tidpunkt när propositionen lämnas i riksdagen. Jag hoppas att justitieministern håller fast vid detta datum så långt som det över huvud taget är möjligt, för här gäller det en stor grupp människor som verkligen behöver få en lättnad av sina bördor. Jag är självfallet medveten om de mycket svåra avvägningsproblemen. Men här gäller det en stor grupp människor med mycket stora underhållsskyldigheter och som totalt har en sådan ekonomisk situation att det är nödvändigt med hjälp från samhällets sida, för att de skall kunna fortsätta i ett produktivt arbete och se framtiden an med förhoppning om att kunna förbättra sin egen situation.
Herr talman! Jag vill i anledning av vad Lennart Andersson sade sist bara erinra om att en lagrådsremiss blir offentlig. Man får alltså då kännedom om den ståndpunkt som regeringen har intagit.

Herr talman! Håkan Winberg har frågat mig när den av riksdagen beslutade ombyggnaden av häktet Kronoberg kommer att genomföras. Vid årsskiftet 1976-1977 begärde kriminalvårdsstyrelsen hos byggnadsstyrelsen att ombyggnadsarbeten i enlighet med riksdagens önskemål skulle utföras på de allmänna häktena, för att dessa i möjlig mån skall bringas i överensstämmelse med de intentioner som ligger bakom den lag om behandling av häktade och anhållna som trädde i kraft den 1 januari 1977. Enligt vad som har upplysts mig behövdes innan byggnadsarbetena kunde påbörjas ett omfattande ytterligare utredningsoch projekteringsarbete. Detta arbete var avslutat vid årsskiftet 1977-1978. Byggnadsstyrelsen har nu uppgett att byggnadsarbetena såvitt avser det allmänna häktet i Kronoberg inom kort kommer att sättas i gång.
Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Frågan om ändring av häktenas utformning och inredning i allmänhet och Kronobergshäktets i synnerhet har aktualiserats i riksdagen vid flera tillfällen. I samband med antagandet av den nuvarande lagen om behandling av häktade och anhållna betonades särskilt vikten av att Kronobergshäktets häkteslokaler och promenadutrymmen ändrades, så att den nya lagen praktiskt kunde tillämpas. I Kronobergshäktet, som planerades på 1960-talet och byggdes i början av 1970-talet, fick tyvärr de här lokalerna och utrymmena från början en utformning som väl inte kan anses acceptabel enligt de värderingar som är allmänt omfattade i dag. Både genom frågeinstitutet och motionsvägen har frågan tidigare tagits upp i kammaren. Genom riksdagsbeslutet för två år sedan ställdes medel till förfogande för en ombyggnad av Kronobergshäktet, och min fråga är föranledd av att denna ombyggnad ännu inte kommit till stånd. Nu ger justitieministern besked om att ombyggnaden kommer att starta inom kort, och det är bra. Men jag tycker nog att kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen har tagit väl lång tid på sig för att planera den här ombyggnaden —det har ju gått två år sedan beslutet fattades. Den tid som har gått kan vi inte få tillbaka, och jag vill bara understryka att angelägenheten av förbättringarna gör att tiden fram till att ombyggnaden blir färdig bör bli så kort som möjligt. Jag utgår därför från att justitieministerns uttryck ”inom kort” innebär att det är fråga om endast en eller annan månad innan arbetena sätts i gång.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig vad som görs för att minska oron hos förpassningshotade assyriska familjer som vistas i arbetsmarknadsstyrelsens mottagningsförläggningar under den tid frågan om förpassning utreds. Det är förståeligt om de berörda assyrierna känner oro och ångest inför hotet om att förpassas härifrån. Därför är det särskilt angeläget att vidta åtgärder som syftar till att göra deras vistelse på mottagningsförläggningarna så dräglig som möjligt. Arbetsmarknadsstyrelsen har också gjort stora insatser i detta syfte. I första hand har insatserna naturligtvis inriktats på fritidsaktiviteter. Fritidsassistenter och fritidspedagoger har anställts. Vid de större förläggningsorterna, bl.a. Flen, har inrättats särskilda fritidshem för barn mellan sju och femton år. För ungdomar och vuxna står förläggningsorternas kommunala fritidsorgan till förfogande. De lokala bildningsorganisationerna på förläggningsorterna har i samråd med mottagningsförläggningarnas personal och assyrierna själva anordnat en mängd olika kurser, t.ex. i träslöjd, sömnad, teckning, föräldrakunskap m.m. Vad jag nu har sagt utgör endast exempel på den omfattande fritidsverksamheten som bedrivs på mottagningsförläggningarna. Slutligen kan nämnas att de skolpliktiga barnen går i förläggningsorternas skolor samt att det finns tillgång till förskola för barn upp till sex år. De vuxna assyrierna kan om de så önskar delta i hemspråksundervisning som har anordnats på förläggningarna.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Den fråga jag ställde utgick från att ett 80-tal förpassningshotade assyrier förflyttats från AMS-lägret i Tyringe till ett läger i Flen. Genom tvångsförflyttningen — såväl flyktingarna själva som kommunen och lärarna motsatte sig förflyttningen — ökades flyktingarnas oro och osäkerhet ytterligare. Barnens skolgång revs upp. Det fanns i Tyringe barn som under ett drygt år i Sverige tvingats flytta åtta gånger. Detta är utgångspunkten för min fråga om vad som görs för att under utredningstiden minska oron hos förpassningshotade assyriska familjer och skydda deras barn. Om detta har Rolf Wirtén inte ett ord att säga i sitt svar. Min fråga ställdes den 30 mars. Den hade givit Rolf Wirtén en möjlighet att ingripa och uppskjuta förflyttningen. Det gjorde han inte. Nu avstår han från varje kommentar. Bland de barn som nu förflyttats finns de som varit med om kriget i Libanon, barn som letat döda släktingar i Beiruts bråte. Dessa barn, utsatta för sådana chocker, förflyttas nu från plats till plats i Sverige. Arbetsmarknadsministern svarar dem att de får kurser i träslöjd. 21 Många av de assyrier som kommer hit är i mycket dåligt fysiskt och psykiskt skick. Den assyriska folkgruppen är på grund av sin kristna tro utsatt för förföljelser och svåra trakasserier. De flesta av dem som kommer hit har släktingar som dödats och har själva misshandlats. Nu hotas de av förpassning till den koloni av skrämda, från Sverige förpassade assyrier som gömmer sig i Istanbuls elände. De kan inte flytta tillbaka till sina hembyar, för det hem Sverige sänder dem tillbaka till finns inte längre. Då är det inte konstigt att många känner oro och ångest. Dessa människor skyfflas av svenska myndigheter från plats till plats i Sverige. Ett minimikrav är då att de under den tid deras öde utreds av svenska myndigheter skall få så mycket av lugn och trygghet som möjligt. Att förflyttas åtta gånger, är det den drägliga vistelse som Rolf Wirtén talar om? Går det förfarandet över huvud taget att försvara? Kommer de händelser som inträffat i Tyringe att upprepas?

Herr talman! Eftersom frågan gällde vad som görs för att minska oron hos förpassningshotade assyriska familjer, har jag i det skriftliga svaret begränsat mig till en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i det syftet. Det är verkligen, Olle Wästberg, fråga om betydligt mer omfattande åtgärder för att göra tillvaron i dessa förläggningar dräglig än bara kurser i träslöjd. Det var ett grovt övertramp att påstå något sådant. När det gäller anledningen till förflyttningen från Tyringe till Flen, vilken Olle Wästberg åberopade i sin motivering, har AMS lämnat en del uppgifter om hur det förhåller sig. I den permanenta flyktingförläggningen i Flen vistas f.n. ett stort antal assyrier. Förläggningen rymmer dock ytterligare ett hundratal personer. Inom kort kommer en rätt stor grupp flyktingar från Latinamerika till Sverige. De kan inte placeras i samma förläggning som assyrierna. Det vet man av tidigare erfarenheter. En hel del problem har uppstått när dessa folkgrupper blandats. Inför den situationen har man funnit det lämpligt att förlägga assyrierna från Tyringe tillsammans med sina landsmän i Flen. Förläggningen i Tyringe kunde då tas i anspråk för de latinamerikanska flyktingarna. Förflyttningen den 3 april, ett par dagar efter det att Olle Wästberg hade lämnat in sin fråga, föregicks av en omfattande information till assyrierna. Nästan samtliga assyrier var positivt inställda till flyttningen och många såg fram mot att få träffa vänner och bekanta i Flen. Det förhållandet att mottagningsresurserna är större i Flen än i Tyringe bidrog säkerligen till assyriernas positiva inställning. Enligt nyligen inhämtade uppgifter har flyttningen inte orsakat några större problem för dessa assyrier. De har tvärtom funnit sig väl till rätta på den nya förläggningsorten. Sedan är jag, herr talman, beredd att hålla med om att det finns något enstaka fall i denna grupp som har fått flyttas alltför många gånger. Det har Olle Wästberg rätt i. Men det är dock icke vad som gäller den stora gruppen assyrier, vilken inte alls har flyttats om på det sätt som Olle Wästberg beskrev i sin replik. Med detta, herr talman, tror jag att man skall tona ned denna fråga och även — Nr 118 ha förståelse för att det endast finns ett begränsat antal platser. Förflyttningen Torsdagen den har gjorts i samråd med assyrierna, som funnit sig väl till rätta i sin nya 13 april 1978 situation.
Herr talman! Här förflyttas alltså 80 å 90 assyrier från ett av AMS läger till ett annat. Några av familjerna har fått flytta fem, sex, sju och upp till åtta gånger. Vilka är motiven till en sådan förflyttning, en förflyttning som Hässleholms kommun motsätter sig, som länsarbetsnämnden avstyrkt, som lärarna som har undervisat assyrierna motsatt sig och som också assyrierna själva motsatt sig genom Assyriska föreningen och i mängder av uttalanden? Jag har pratat med flera, och de lokala tidningarna har pratat med flera. Ja, motivet är att det kommer latinamerikaner, och dem kan man inte förlägga på samma plats som assyrier. Varför kan man inte det? Fråga Assyriska föreningen! Fråga chilenarna själva! De säger att det går utmärkt. Man har arrangerat demonstrationer gemensamt med assyrier och chilenare just för att visa att försöken att sätta upp olika folkgrupper mot varandra inte skall lyckas. I Ljungby har assyrier och chilenare förlagts tillsammans. Det har gått utmärkt. Det har inte varit större problem att förlägga assyrier och chilenare tillsammans än det alltid blir när man sammantränger många människor på litet utrymme. Det skall alltså komma latinamerikaner till Skåne, och därför skall assyrierna flytta. AMS säger i den lokala pressen att det inte alls skall komma några latinamerikaner, men det är tydligen återigen nya besked. Men om man nu skall flytta och stänga lägret, varför gör man det mitt i en termin? Varför tvingar man barnen att lämna skolorna mitt i terminen? Det försvårar ju förhållandena ytterligare. I Tyringe och Hässleholm har många människor, främst från de kristna samfunden, ställt upp för att hjälpa assyrierna. De har knutit personliga band. Så här skriver en av de lärare som undervisat assyrier och engagerat sig för dem i ett brev till mig: ”Jag funderar på om den här flyttningen är för att vi, som har lärt känna assyrierna och engagerat oss i deras problem inte skall kunna ha samma kontakt med dem och få svårare att hjälpa dem.”

Herr talman! Vi har från arbetarpartiet kommunisternas sida i vår motion 1390 bl.a. föreslagit en avsevärd ökning av anslagen till idrottsrörelsen, såväl medlen till organisationer som det stöd som avses för anläggningar. Men vi har också i motionen pekat på problem i förhållandet arbete-aktivt idrottsutövande och i förhållandet studier-aktivt idrottsutövande. Vi har gjort det i medvetandet att idrottsrörelsen är en av landets absolut största folkrörelser, en rörelse som stimulerar unga och gamla till fysisk aktivitet och som ger framför allt den unga generationen möjligheter till gemenskap och kamratskap som alternativ till ett rikt utbud av destruktiva och för ungdomen nedbrytande verksamheter. Vårt förslag bygger på att 50 96 av tipsmedlen skulle tillfalla idrottsrörelsen. Under innevarande år skulle detta betyda att 250 miljoner gick till idrottsrörelsen. Denna idé att vinsten på tipsmedlen skall anslås till idrottsrörelsen är på intet sätt ny. Den är bara en erinran om riksdagsbeslutet 1939 att 50 96 av tipsmedlen skulle tillfalla idrottsrörelsen och 20 96 skulle gå till främjande av friluftslivet. Förslaget har avstyrkts av utskottet. Någon närmare motivering har utskottet inte ansett sig behöva ge, dels därför att motionen enligt utskottet inte yrkar på någon relation mellan anslagen till idrotten och vinsterna på tipsmedlen, dels därför att utskottet föregående år lämnade en utförlig motivering för sitt avstyrkande av sådana tankar som ryms i motionen. Vad angår frågan huruvida motionen har ett sådant yrkande eller inte vill jag säga, att därest utskottet hade haft ett uns av vilja att granska motionen och dess syfte, så hade detta något billiga argument kunnat sparas. Om den andra delen, där utskottet hänvisar till att man föregående år utförligt motiverade sitt avstyrkande av förslaget om tipsmedel till idrottsrörelsen kan sägas följande: Utskottet hänvisar i motiveringen till idrottsrörelsen som en bred folkrörelse med stor frihet att fatta beslut i egna angelägenheter. Utskottet säger också att man inte kunnat finna att idrottsrörelsen eller dess huvudorganisation, Sveriges riksidrottsförbund, har uttalat några sådana önskemål som förts fram i vår motion. Utskottet vill med andra ord ha sagt att idrottsrörelsen inte skulle vara intresserad av att få anslaget relaterat till tipsmedlen. Jag vill då säga att jag är helt på det klara med att många idrottsorganisationer här i landet på ett eller annat sätt har instämt i de krav som vi har fört fram. Men naturligtvis erkänner jag också utan omsvep att dessa krav har sin förankring i vad man kan kalla idrottsrörelsens basplan, dvs. alla de klubbar ute i stadsdelar, kvarter och kommuner som brottas med idrottens verkliga vardagsproblem. Huruvida Riksidrottsförbundets styrelse har uttalat sig positivt eller negativt låter jag här vara osagt. Helt odiskutabelt är emellertid att en sådan knytning till tipsmedlen som vi har föreslagit skulle, ända sedan beslutet om tipsmedlens användning togs 1939, ha givit idrottsrörelsen belopp som mångdubbelt överskrider de anslag som hittills har utgått. Man försöker ibland — och det gjordes också i förra årets utskottsbetänkande — anlägga något slags principiell motvilja mot att knyta anslagen till idrottsverksamheter till någon typ av spel och tips. Denna attityd är verkligen i högsta grad besläktad med strutsens beteende att gömma sig genom att stoppa huvudet i sanden. För vad är det som händer ute i Idrottssverige på grund av de genom åren alltför klent tilltagna anslagen? Jo, det får till följd att klubbar och föreningar tvingas ut i ett verkligt lotteriträsk och många gånger hänvisas till mer eller mindre noggräknade firmor, som helt eller delvis driver sin verksamhet på att, som det heter, serva föreningslivet. Därtill kommer sedan att många av de klubbledare som så innerligt väl behövs för att ta hand om ungdomen på det idrottsliga området får anslå en mycket stor del av sin tid till att organisera lotterier eller fungera som bingoutropare. Denna utveckling har tyvärr accentuerats under åren, samtidigt som RF:s ledning har deklarerat att man fått de medel som man begärt. Det förefaller mig i den situationen vara solklart att det finns ett glapp mellan idrottens topplednings förnöjsamhet och de vanliga klubbledarnas ständiga problem att få pengarna att räcka till de nödvändigaste utgifterna. Samtidigt som idrottsledningen har förklarat sig sitta nöjd har också en annan utveckling mycket snabbt och markerat accentuerats. Kommersialismen får ett allt hårdare grepp över svensk idrott. För den breda idrottspubliken märks detta genom att tävlingar som sänds i TV ofta ger intryck av att mera vara inspelade på någon verkstad för tillverkning av reklamskyltar än på våra idrottsplatser eller i skog och mark. Den som besöker en match i något av våra nationella seriesystem får av spelarnas klädsel intrycket att han snarare ser en korpmatch mellan t.ex. ICA och Cirkelkaffe än en nationell tävling i den högsta divisionen. När en idrottsman eller en idrottskvinna gjort en god prestation, vunnit eller fått en framskjuten placering och därför skall presenteras i exempelvis TV eller press, är det tyvärr ofta viktigare att visa vilket märke vederbörande har på skidor eller tennisracket eller visa vilket företag som har betalat kläderna och därför har rätt att använda idrottsmannen som levande reklampelare. Serietabellerna liknar ofta mest fondbörsnoteringar. Tävlingar och cuper förvandlas till reklamjippon, och samma öde möter stora idrottsanläggningar, där företag av det ena eller det andra slaget får ge namn åt det hela, allt i syfte att så att säga profitera på idrottsrörelsen. I åtskilliga fall har enskilda idrottsutövares ovilja att tjänstgöra som reklammakare för produkter eller företag, vilkas värde de ifrågasatt, gjort att de ställts mot klubbledningen och klubbkamraterna i deras försök att med reklampengar kompensera dåliga statliga och kommunala anslag. Sådana motsättningar måste samhället undanröja genom bättre stöd. Denna utveckling har fått, och kommer i växande takt att få, mycket negativa verkningar för den svenska idrottsrörelsen. De självständiga beslut som utskottet säger att idrottsrörelsen måste kunna fatta är, och blir alltmer, beroende av vad som är kommersiellt säljbart. Självständigheten blir i den situationen i högsta grad beskuren. Vissa idrotter och vissa idrottsutövare blir intressanta att lägga ned pengar på, andra kommer att helt vara hänvisade till vad samhället anslår genom stat och kommun. Denna samhälleliga del blir allt mindre i idrottsrörelsens samlade budget. Utskottets förslag kommer genom sin njugghet att medföra att målet att stimulera kvinnornas möjligheter att utöva idrott ytterligare skjuts på framtiden. Med den allmänna prisstegringen, såväl på utrustning och resor som på andra nödvändiga ting för idrottsrörelsen, kommer anslaget att knappt räcka till att upprätthålla den nuvarande standarden. Tyvärr kommer eftersläpningarna i synsätt och knappa resurser att permanenta förhållanden som många säger sig vara missnöjda med. Några ord om anläggningsstödet. Vi har en stor arbetslöshet i vårt land. Fortfarande har vi brist på vad man skulle kunna kalla vardagsanläggningar för idrottsrörelsen. Denna brist tvingar också fram ständiga avvägningar mellan satsning på å ena sidan elitidrott och å andra sidan breddidrott, å ena sidan manlig idrott och å andra sidan en ökning av stödet till den kvinnliga idrotten. Vi vet vilka som hittills har fått stå tillbaka. Tyvärr talar mycket för att knappheten på resurser återigen får utgöra argument för en fortsatt diskriminering av den kvinnliga idrotten. En ökad satsning på en utbyggnad av anläggningar kunde dels bidra till att klara av de här problemen, dels ge arbete åt många som nu saknar sysselsättning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1390.

Herr talman! När anslaget till idrotten i dag debatteras här i kammaren vill jag ta tillfället i akt att gratulera Riksidrottsförbundet till de gångna 75 åren. Under den här tiden har ju RF genomgått en fantastisk utveckling. Riksdagen har också genom sin talman Henry Allard varit väl representerad i Riksidrottsförbundet. Jag vill tacka Henry Allard i hans egenskap av vice ordförande i Riksidrottsförbundet för det sätt på vilket han representerat svensk idrott. Jag önskar honom och Riksidrottsförbundet lycka till i fortsättningen, till båtnad för svensk idrott. Meningsfull fritid är ju en viktig förutsättning för många människor när det gäller att orka med det dagliga arbetet. Idrotten har de bästa förutsättningar att förverkliga denna målsättning. Idrotten ger när den utövas efter vars och ens förutsättningar människorna tillfredsställelse och stimulans till ett mer aktivt liv. Folkrörelserna i vårt land har och har haft stor betydelse för utvecklingen inom olika samhällsområden. Idrottsrörelsen som den största folkrörelsen i Sverige är något unikt, om man ser den i internationellt perspektiv inom idrottens område. Med sina 54 specialförbund och över 30 000 föreningar ger idrottsrörelsen många människor i vårt land möjligheter till olika aktiviteter, från motionsverksamhet till ungdoms-, tävlingsoch avancerad elitidrott. Det är alltså en bred verksamhet som RF bedriver. Medlemsantalet i RF organisationerna anges i förbundets register till ungefär 3 miljoner, varav hälften är under 25 år. Tidigare undersökningar visar emellertid att svensken i genomsnitt är medlem i en och en halv förening, varför antalet 2 miljoner medlemmar kan anses vara troligt. Idrottsutredningen, vars betänkande låg till grund för riksdagens beslut 1971, gav åt idrottsrörelsen uppgiften att förverkliga målsättningen Idrott åt alla. Riksdagen beslöt också att RF borde få en central ställning när det gäller fördelningen av organisationsstödet till idrotten. Det har rått stor samstämmighet i riksdagen mellan de politiska partierna om stödet till idrotten alltsedan förslagen med anledning av utredningen Idrott åt alla antogs 1971. Trots att vi i dag har olika uppfattningar om bidragets storlek vill jag betona, att samma målsättning ligger kvar, nämligen den som riksdagen tidigare i stor enighet har antagit. Karl-Erik Norrby har i går natt redogjort för de förutsättningar som legat till grund för årets anslag till idrotten. Jag skall här något komplettera hans och utskottsmajoritetens beslut. Den årliga ökningen av organisationsstödet, anslaget I 1 i bilaga 13 till budgetpropositionen, har sedan 1971 77. När den nya regeringen trädde till höjdes idrottsanslaget med drygt 20 96 eller med 18 milj.kr. Det var det högsta påslag som idrottsrörelsen någonsin har fått.

Det är samma påslag som den socialdemokratiska regeringen givit under tre år sedan förslagen med anledning av idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla antagits, nämligen åren 1971 73 12,1 96 och 1973/74 12,6 96. Socialdemokraterna vill i sin reservation på denna punkt höja organisationsstödet till RF med 5 milj.kr. Jag vill erkänna att det är konsekvent handlat från deras sida sett. Eftersom socialdemokraterna i sin allmänna ekonomiska politik vill öka arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader med mellan 6 och 8 96, måste de också ge mera i bidrag. Det höjda påslaget på lönekostnaderna drabbar också idrottsrörelsen, som är en stor arbetsgivare med sina över 600 anställda på central nivå. Av RF:s anslag på 113 milj.kr. utgör 50 96 lönekostnader, dvs. ca 55-60 milj.kr. Det är lågt räknat. Lägger man därtill lönerna till alla arvoderade ledare och till personal på lokal och regional nivå, blir det ansenliga lönesummor. Gör man sedan påslag med 6 96 , i det inre stödområdet 8 96, har man flera gånger om ätit upp det här förhöjda anslaget. Det är naturligtvis önskvärt att mera resurser ställs till idrottsrörelsens förfogande. Men i det ekonomiska läge som vi befinner oss har det inte varit möjligt att få fram mer. Trots allt: med tanke på vad idrotten får totalt har den inte kommit i strykklass. Det rör sig om ca 240 milj.kr. i rena bidrag, förutom bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen. Anslagsramen för anslagsstödet har minskat något till nästa budgetår. Men för denna anslagsram, som naturvårdsverket har att besluta om, har redan under innevarande budgetår en omläggning gjorts inom den totala anslagsramen, en omläggning som inneburit att anslaget till de mindre idrottsanläggningarna höjts från 8 till 16 milj.kr. Och ändå påstods det under gårdagens debatt att vi hade dragit undan medel från de mindre idrottsanläggningarna. För nuvarande budgetår, 1978/79, blir anslaget 9-10 milj.kr. efter den nedskärning som gjorts, dvs. en återgång till den tidigare nivån, med uppräkning för automatiska kostnadsökningar. Tidigare var anslaget 8 milj.kr. Vad som har minskat under denna anslagsrubrik är riksanläggningsstödet. I detta anslag har tidigare ingått bidrag till Idrottens Hus, som nu är i det närmaste färdigställt. Över huvud taget är riksanläggningsstödet under översyn i flera avseenden. Dels gör naturvårdsverket en utvärdering av anslaget till mindre idrottsanläggningar och lägger fram förslag om ändrade regler, dels har kommunalekonomiska utredningen sett över dessa mindre bidrag till kommunerna. Under anslaget ryms vidare bidrag till hamnar o. d. för fritidsbåtar. I detta avsnitt kommer under hösten en proposition om fritidsbåtarna att läggas fram, och då kommer bidraget för hamnar m.m. att inlemmas i ett annat sammanhang när det gäller finansieringen. När det sedan gäller det totala stödet till idrotten kan jag också framhålla följande: För det första nämnde Karl-Eric Norrby i går det lokala aktivitetsstödet, som höjts kraftigt och i dag är uppe i 84 milj.kr., vilket idrotten får drygt 80 96 av, dvs. ca 70 milj.kr., som går direkt till de små föreningarna ute i landet tillsammans med det kommunala bidraget. För det andra har idrotten i årets budgetproposition fått sin egen folkhögskola i Bosön, vilket — som RF i sin framställning till regeringen uttryckt det — innebär att ”Idrottsrörelsen tillförs resurser. Folkhögskolans flexibla bestämmelser medger stora möjligheter att i olika former bedriva utbildning och utveckling av ledare. Genom statsbidragssystemet tillförs Bosöns idrottsinstitut betydande medel för anläggningens drift. Institutets ekonomi är i dag i mycket stor utsträckning beroende av anslag från stat och landsting vilka grundas på folkhögskolans verksamhet. Betydande ekonomiska resurser tillförs också varje år RF, SF, SDF och föreningar genom de samverkanskurser som arrangeras inom folkhögskolans ram.” Detta gäller alltså utbildningssidan. ”Man kan vidare påstå att idrottsrörelsen tillförs pedagogiska resurser i form av de lärare som kan anställas på folkhögskolan. Rätt utnyttjade kan de lämna många bidrag till den ständigt pågående utvecklingen av idrottsrörelsens utbildning.” I övrigt har man i dag också stora möjligheter att med hjälp av folkhögskolorna ute i landet bedriva korttidsutbildning och därvid utnyttja folkhögskolans resurser för idrottens del när det gäller utbildning av olika slag. Jag kan nämna fler exempel, men jag skall inte göra det nu. För det tredje beräknas regeringens beslut att i anledning av RF:s 75 årsjubileum tillstyrka ett idrottens ungdomslotteri ge 4-5 milj.kr. direkt till ungdomsverksamheten. För det fjärde har befrielse för ideella organisationer från att betala skatt tidigare införts, vilket även det underlättar för idrotten och idrottsföreningarnas verksamhet. För det femte har idrottsgymnasier också införts inom skolöverstyrelsens ram, och kostnaden belastar därför inte RF i samma höga grad som förut. En utökning är också aktuell för bl.a. lagsporterna. För det sjätte kommer under våren en utredning — den slutjusteras den 24 april — fram om att ideella organisationer, dit hör idrotten, skall undantas när det gäller avgifter för polisbevakning. Proposition väntas till hösten 1978. Avgifterna drabbar i dag idrottsrörelsen till ca 75-80 96. För det sjunde vill jag när det gäller kvinnoidrotten påminna om att departementschefen skrivit i budgetpropositionen att här bör en ”noggrann granskning av medelsanvändningen övervägas och möjligheten till omprioriteringar prövas. Särskilt bör därvid kvinnors möjligheter att utöva idrott uppmärksammas”. Menar riksidrottsmötet någonting med en satsning på kvinnlig idrott, skall detta inte bara vara under förutsättning av anslagets storlek, utan den kvinnliga idrotten skall naturligtvis integreras tillsammans med den övriga verksamheten och ges samma förutsättningar som den har.

Det bör inte behövas si och så mycket i anslagsökning för att låta denna målsättning vara vägledande för idrottsrörelsens förutsättningar att få med flera kvinnor i idrotten. Jag tror att det i framtiden blir nödvändigt att inte stirra sig blind på att öka anslagets storlek. Vad som är viktigast är att underlätta för idrottsrörelsen att verka i den totala samhällsplaneringen. Inom skolans område, vid byggande av bostadsområden, i den fysiska planeringen osv. skall man inte ge med den ena handen och ta med den andra. Kan vi på detta sätt underlätta för idrotten på område efter område i samhällsplaneringen, får idrottsrörelsen indirekt betydligt större resurser att arbeta med än den får genom enbart högre idrottsanslag. Jag tror också att man därigenom bättre stimulerar de ideella insatserna på förbunds-, distriktsoch klubbnivå samt även bemästrar de kommersiella intressena där. Herr talman! Jag vill till slut på jordbruksministerns vägnar kortfattat redogöra för hur han ser på riksdagens uttalande om att några större avsteg inte får göras från de säkerhetsföreskrifter som har utarbetats för amatörboxningen. Som bekant kan enskildas förhållanden regleras på i huvudsak två vägar. Den ena vägen går över lagstiftningen. När det t.ex. gäller proffsboxning finns en förbudslag, men någon lag med säkerhetsföreskrifter för amatörboxning finns inte. Den andra vägen att reglera enskildas förhållanden går över budgeten, bl.a. på så sätt att riksdagen i samband med beslut om anslag kan ställa upp anslagsvillkor av olika slag. Det är på så sätt som jordbruksministern närmast har uppfattat riksdagens uttalanden om amatörboxningen. Riksdagen har med andra ord menat att om statligt stöd skall utgå till amatörboxningen får något väsentligt avsteg inte göras från de säkerhetsföreskrifter som finns. Eftersom frågan om åldersgränsen hör till säkerhetsföreskrifterna tas den alltså upp till behandling i budgetpropositionen under anslaget om stöd till idrotten. Under anslaget redovisas att Riksidrottsförbundet har hemställt om att regeringen godkänner en åldersgräns för tävlingsboxning på 15 år i stället för 17 år som anges i säkerhetsföreskrifterna. De skäl som Riksidrottsförbundet åberopar finns också angivna. Jordbruksministern ansluter sig till idrottsrörelsens uppfattning och förordar alltså en åldersgräns på 15 år. Utskottet anser emellertid att det behövs en ingående undersökning om eventuella skador av boxning innan någon sänkning av åldersgränsen under 17 år får ske. Jag vill säga att om det råder tveksamhet om huruvida tillräcklig hänsyn har tagits till de eventuella skaderisker som en sänkning av åldersgränsen kan medföra, bör givetvis ytterligare undersökningar göras. Men jag vill samtidigt säga, att RF enligt min mening har åberopat goda skäl för sin framställning. Det är viktigt att låta unga boxare skaffa sig matchrutin eftersom förmågan att inhämta och omsätta sådan erfarenhet enligt all expertis är betydligt större i lägre åldrar än i högre. Denna rutin är av avgörande betydelse vid framtida junioroch seniormatcher. De boxare som inte har haft möjlighet till matchrutin är avsevärt handikappade i jämförelse med dem som förvärvat sådan, och de är därigenom utsatta för större skaderisker. Resultatet av juniorlandskamperna mot de nordiska länderna har visat hur stor betydelse matchrutinen har. Det kan påpekas att just den större inlärningsförmågan hos yngre utövare av sporten är motivet till att flera europeiska nationer under de senaste åren har sänkt åldern för tävlingsboxning. Det kan vidare påpekas att det inte föreligger någon större risk för att oförsiktiga eller tekniskt dåligt tränade boxare får tävlingsboxas. Ledarna bereder inte boxare med sådana egenskaper tillfälle att tävlingsboxas. I avsikt att minska skaderisken vid juniorboxningar har Boxningsförbundet infört speciella säkerhetsföreskrifter för 15-16-åringar: Ansatser till okontrollerad boxning skall omedelbart stoppas. Boxarnas vikt skall anpassas till varandra. Den s.k. juniorregeln gäller, dvs. knockout och det faktum att ringdomaren stoppar matchen skall inte vara vinnande moment. Boxningsförbundet har undersökt hur andra europeiska förbund och dess medicinska kommittéer ser på frågan om en nedre åldersgräns för deltagande i tävlingsboxning. Svar erhölls från åtta förbund. Av svaren framgår att inget förbund har så stränga säkerhetsbestämmelser som det svenska och att ingen av förbundens läkarkommittéer har haft någon erinran mot sina resp. förbunds nedre åldersgräns. Jag vill slutligen fråga ordföranden i utskottet hur man skall tolka utskottets skrivning.

Och riksdagen skall också på nytt få ta ställning till den här frågan när det gjorts en utvärdering av medicinska skadeverkningar. Det är alltså ett förtydligande jag vill ha i dag. Innebär skrivningen att innan anslaget kan utbetalas så fordras att man föreskrivit en 17-årsgräns?

Herr talman! Rolf Rämgård har varit en framgångsrik idrottsman i skidspåren. Och takterna sitter i fortfarande — det har vi amatörskidåkare nogsamt fått erfara vid flera tillfällen. Sedan en tid sitter Rolf Rämgård som sakkunnig i idrottsfrågor i jordbruksdepartementet och kallas stundom idrottsminister. Det måste mot den bakgrunden vara en otacksam uppgift för Rolf Rämgård att häri riksdagen stå upp till försvar för den snåla tilldelning som idrotten fått i årets budgetproposition. Rolf Rämgård medverkar här aktivt till att förhindra att idrottsrörelsen får skälig täckning för automatiska kostnadsstegringar, orsakade av inflationen. Eller menar Rolf Rämgård att den föreslagna uppräkningen av anslaget täcker dessa kostnadsökningar? Idrottens kostnader består i hög grad av löner —det sade Rolf Rämgård själv —, resekostnader, porton, telefonkostnader och sådant. Och när det gäller anläggningsstödet är att märka att byggkostnaderna stigit mycket kraftigare än övriga kostnader. Man kan mot denna bakgrund hävda att den uppräkning som sker inte ger täckning för automatiska kostnadsökningar. Det är min ståndpunkt. Jag vill gärna fråga Rolf Rämgård om han kan instämma i detta, om vi har en gemensam bedömning av detta. Sedan kan ju Rolf Rämgård hänvisa till det kärva ekonomiska läget som skäl för att man inte kunnat ge täckning för automatiken. Rolf Rämgård hänvisar till de procentuella påslag som skedde under den socialdemokratiska regeringens tid. Men det går inte att göra den jämförelsen, om man inte samtidigt gör jämförelse med kostnadsstegringarna i samhället. Det var en anslagsteknisk sifferlek som Rolf Rämgård en lång stund ägnade sig åt. Låt mig bara konstatera att vi föreslår sammantaget 8 milj.kr. mera än propositionen. 8 miljoner är 8 miljoner, och de är viktiga för idrottsrörelsen. Sedan går det inte att hänvisa till lokala aktivitetsstöd och sådant, för de innebär inte någon ökning av realbeloppen. I övrigt är vi överens om alla de andra punkter som Rolf Rämgård hänvisade till. Låt mig slutligen säga att Rolf Rämgårds och i går Karl-Eric Norrbys förnöjsamhet står i bjärt kontrast till den bedömning som idrottens främste företrädare, Karl Frithiofson, har gett uttryck åt på följande sätt: ”Hittills under 1970-talet har en kraftig reell höjning av statsanslaget möjliggjort att idrotten kunnat byggas ut till stor nytta för individ och samhälle. Nu bryts denna utveckling.” Har Karl Frithiofson fel?

Herr talman! Rolf Rämgårds anförande är ett kraftfullt försök till försvar av de ringa medel som idrotten får. Han börjar med att tala om målsättningen: idrott åt alla. Så övergår han till medelsanvisningen, och då kommer verkligheten in. Det visar sig att det är de villkor som det här samhället grundar sig på, kapitalet, som får styra medelstillskottet till idrotten. Man kan ju fråga sig när idrotten skall få de pengar som erfordras, och var man skall ta dem ifrån. Kan Rolf Rämgård förklara det för riksdagen och allmänheten? När får idrotten pengar, så att man dels kommer ifrån de kommersiella intressena i elitidrotten, dels får en riktig breddidrott? Breddidrotten i dag är helt eftersatt. Den borde utvecklas mycket snabbare. Och då kommer jag in på det magra försvar som en regeringstalesman har för kvinnoidrotten. Den skall särskilt uppmärksammas, man skall utbilda ledare och man skall titta på vad massmedia gör åt kvinnoidrotten, fick vi höra. Men hur skall man kunna förändra förhållandena, om man inte förändrar grundvalarna för kvinnornas möjligheter att idrotta? Jag har roat mig med att titta på hur kvinnoidrotten refereras i massmedia. I går vann Borlänges kvinnliga handbollsklubb SM. Jag letade länge i en av rikstidningarna och hittade slutligen på resultatbörsen ett omnämnande av resultatet. Men när det gäller samma sak på herrsidan har man stora uppslag i alla tidningar. Hur vill Rolf Rämgård ändra på denna inställning? Är det inte så att de kommersiella intressena när det gäller elitidrotten till stor del bestämmer vad massmedia tycker är intressant eller inte? Är det inte de insatser som är intressanta för dem som satsar pengar på idrotten som också kommer att bestämma under vilka villkor hela vårt folk har att idrotta? Så bestäms även vilka normer, vilka idolbilder vi skall ha — framför allt för Jag vill deklarera att jag inte är emot elitidrott, men jag är emot den elitidrott som ständigt befinner sig i centrum av kommersialiseringen och utövas på dess villkor. Med den erfarenhet jag har av idrotten finner jag, då jag ser på den utveckling som pågår och de medel som anslås , att vi kommer att få en ännu värre situation på idrottsfronten. Ungdomar som växer upp och idrottar i dag kommer att få de idolbilder som bestäms av vilka anslag som ges och till vilka idrottsgrenar. Vi vet att kvinnoidrotten därvidlag är på undantag. Hur skall den då kunna bli bättre?

Herr talman! Jag måste erkänna att jag hade förväntat mig något utförligare argumentation från herr Rämgård kring problemet hur man skall bemöta kommersialismen inom idrottsrörelsen. Det som anfördes var något tunt. Jag har också ägnat mig åt att läsa det utskottsbetänkande som man hänvisar till i det betänkande vi i dag behandlar. Det säger inte heller särskilt mycket om hur problemen skall bekämpas. Jag skall försöka plocka fram något av det herr Rämgård försökte berätta. Han förde samman alla anslag från samhället, inkl. de kommunala aktivitetsstöden osv. Gör vi det får vi väldigt konstiga summor i diskussionen, och vi vet inte riktigt vilka begrepp vi har att röra oss med. Vi har lagt fram ett förslag som innebär ungefär 100 milj.kr. mer än regeringens förslag, som utskottet ställer sig bakom. Det är realiteten, men med herr Rämgårds matematik skulle vi vara på ungefär samma nivå, och det stämmer inte. Om vi kan röra oss med samma begrepp är det bra. Sedan till frågan om anläggningsstödet, som jag också tog upp utifrån aspekten om arbetslöshet. När herr Bohman talar om återhållsamhet även på den offentliga sektorn kommer det också att innebära att arbetslösheten kommer att bestå. Eftersläpningen på vardagsanläggningar kommer också att bestå, och det förefaller både mig och många andra underligt att människor skall behöva gå arbetslösa när det finns arbetsuppgifter att utföra i det här samhället. Sedan säger herr Rämgård beträffande kvinnoidrotten att vi skall sträva efter att kvinnorna skall ges samma uppmärksamhet som männen. Någon annan har talat om elitidrottsmännen som får mycket uppmärksamhet och kvinnorna som får väldigt litet. Jag är helt ense med dessa talare om att kvinnorna generellt sett får litet uppmärksamhet i press och andra massmedia. Men man kan inte säga att den manliga elitidrotten som helhet får den största uppmärksamheten i massmedia. Det är nämligen en mycket liten del av den manliga elitidrotten som uppmärksammas. Vi har i det här landet världsmästare som är nästan helt obekanta fär människor därför att de inte är kommersiellt intressanta. Vad skall man göra för att lösa problemet hur man skall kunna uppmuntra kvinnoidrotten? Det kan inte göras på annat sätt än genom att man bryter kommersialismen och de värderingar som avgör vad som är intressant att visa. Jag försökte att i mitt första inlägg belysa att det helt är fråga om vad som är säljbart och inte. Vi har i vårt land exempelvis mycket god standard på orientering. Där är vi internationellt mycket högtstående, men den idrotten ges väldigt litet utrymme och får stå tillbaka för andra mer kommersiella idrotter. Jag hade förväntat mig att herr Rämgård skulle utveckla synpunkter på hur kommersialismen skall brytas, men det fanns ingenting av det i hans inlägg, och han belyste inte heller tillräckligt problematiken vad som kan göras för kvinnoidrotten. Det är väl ändå så, herr Rämgård, att om det fattas anläggningar, om anslagen är för knappt tilltagna, då satsar man inte på att skapa nya aktiviteter och bygga bort de brister som finns, t.ex. på kvinnoområdet, utan då satsar man på att upprätthålla dem som redan har startat, och det är faktiskt mestadels mansidrotter.
Herr talman! Georg Andersson frågade mig om jag ansåg att Riksidrottsförbundet fått täckning för kostnadsutvecklingen. RF har de facto i årets budget fått över 12 96. Med den relativt hyggliga avtalsuppgörelse som nu har träffats innebär det att man kan räkna med att kostnadsökningarna under det närmaste budgetåret täcks. Det är självklart att regeringen baserar de totala anslagen på den ekonomiska politik man bedriver — Georg Andersson baserar ju sina förslag på den ekonomiska politik som socialdemokraterna vill bedriva. Eftersom socialdemokraterna har en annan politik när det gäller arbetsgivaravgifter och sociala kostnader, som slår hårt på kommuner, landsting och ideella organisationer som har heltidsanställd personal, får socialdemokraterna naturligtvis högre kostnader den vägen. Det är mot denna bakgrund jag har sagt att den ökning som föreslås i den socialdemokratiska reservationen i realiteten inte innebär någon ökning för Riksidrottsförbundet — den ökningen skulle uppvägas av de kostnadsökningar som socialdemokraternas ekonomiska politik skulle medföra. Sedan vill jag också något utveckla en sak som jag tidigare var inne på. Det är klart att administrationen måste ha täckning för sina kostnader och viss framförhållning. Men i det totala perspektivet är det viktigt att man på område efter område i samhällsplaneringen underlättar för de fria organisationerna, folkrörelserna, att arbeta på ett sådant sätt att man slipper ifrån krångel och byråkrati och ekonomiskt kan dra fördel av olika saker. Jag har redan nämnt folkhögskolorna. Jag kan också nämna högskolorna, som genom högskolereformen fått möjligheter att komma in på ett helt annat sätt. De har vanliga utbildningsvägar i idrottspedagogik och idrottspsykologi, som gör det möjligt att utbilda ledare också på den nivån, vilket är viktigt för idrottsrörelsen totalt sett. Jag hinner i det här inlägget inte kommentera kommersialismen, men den tas också upp i paketet.

Herr talman! Rolf Rämgård väljer naturligtvis att använda sig av de mest fördelaktiga siffror han kan hitta. Siffran 12 96, som han nämnde, avser organisationsstödet. Han borde då samtidigt nämna att anläggningsstödet i årets budget minskas. Sammantaget uppgår ökningen till knappt 8 96. Den här sifferleken är litet ointressant. Oavsett vilka siffror man använder sig av måste man konstatera att idrotten inte fått täckning för sina kostnadsökningar. Rolf Rämgård hänvisade till den allmänna politiken. Om det är att säga att den borgerliga politiken har kännetecknats av en kraftig inflation. I en sådan politik krävs det kraftiga uppräkningar av anslagsbeloppen till folkrörelser som inte är tillförsäkrade kompensation i efterhand för kostnadsstegringar som sker. En dylik kompensation får ju institutioner av olika slag, i varje fall på kulturområdet. Låt mig kort kommentera en fråga som Rolf Rämgård ställde till mig i sitt huvudanförande och som gällde boxningen. Jag vill bara säga att riksdagens uttalande beträffande amatörboxningen är från 1969. Det är alltså inte nytt. Det har upprepats vid flera tillfällen. Ett enigt kulturutskott har nu riktat kritik mot jordbruksministerns bristande respekt för riksdagsuttalandet. ”För riksdagens information” meddelar jordbruksministern att han gör avvikelser från riksdagens uttalande. Någon motivering som berör kärnfrågan i sammanhanget lämnas inte i propositionen. Frågan underställs inte riksdagens prövning, vilket man naturligtvis hade haft anledning vänta med hänsyn till vad riksdagen tidigare har sagt. Nu lämnar Rolf Rämgård en lång redogörelse för vad som har skett, vilka bedömningar man har gjort och vilka utredningar man har företagit. Det är sådant som vi i betänkandet har efterfrågat, det är detta vi har menat att regeringen måste redovisa för riksdagen om den vill att riksdagen skall ändra ståndpunkt. Intill dess kvarstår det uttalande som riksdagen vid upprepade tillfällen sedan 1969 har gjort.

Herr talman! Rolf Rämgård hade inte tid att kommentera de kommersiella intressena i idrotten. På sätt och vis är det talande. I sitt huvudanförande kunde han inte på något sätt tala om hur vi skall bryta de kommersiella intressena. Det framskymtade att han vill att vi skall göra det, men han kunde inte ange på vilket sätt det skulle ske. Då är det bättre att hålla på med sifferlekar! Vad som behövs nu är ökade insatser från statsmakterna. I en krisperiod där ungdomen slås ut i allt större utsträckning skulle breddidrotten kunna vara av stor betydelse — den kunde förhindra utslagningsmekanismen. Men det finns ingen tillstymmelse till en sådan utveckling och en sådan breddning av idrotten. Det tråkiga är också att Riksidrottförbundet — kanske på grund av statsmakternas tidigare njugghet — har anpassat sig till den nivå som idrotten har i dag. Man begär inga revolutionerande summor. Man finner sig tydligen i att de kapitalistiska marknadskrafterna får härja i våra seriesystem, i vår idrott över huvud taget. Man tillåter att vi vid landslagsspel får se isbjörnar på tröjorna och att våra ungdomars idolmönster och deras sätt att se på idrotten och samhället skall formas med reklamens hjälp. Det är väl i så fall ett utslag av en helt borgerlig politik. Intressant är också att konstatera hur massmedierna bevakar idrottsevenemangen och hur statens representanter skall ta itu med Sveriges Radio. Damidrotten får väldigt litet utrymme till sitt förfogande. Att de stora borgerliga drakarna beter sig på detta sätt kan vara förklarligt från deras ideologiska utgångspunkt, men skall vi någon gång börja ändra massmediernas sätt att se på damidrott måste Sveriges Radio komma in på ett helt annat sätt. Men den avgörande frågan, som Rolf Rämgård inte kommer ifrån att svara på, är hur vi skall bryta de kommersiella intressena, reklamintressena, i idrotten så att elitidrotten blir en stimulans för ungdomar och andra och ger oss en idrott på bredden.